Herr talman! Det har redan fällts många hårda ord i den här debatten. Jag skulle vilja rekommendera debattörerna att sänka tonläget något. Jag tror att saken tjänar på det. Kasta inte så förfärligt mycket sten! Jag ser en och annan glasskärva som singlar genom luften från dem som sitter i glashus. Herr talman! Jag tvingas på en gång meddela att mitt anförande av diverse omständigheter nog blir litet längre än den anmälda tiden. Nedläggningen av utbildningarna för tandläkare, läkare, förskollärare och fritidspedagoger på vissa orter har som bekant tilldragit sig mycket stort intresse. Förslagen har mötts med mycket starka protester från alla berörda orter. Jag vill gärna säga att jag har stor förståelse för dessa opinionsyttringar. Jag ser dessa opinionsyttringar som uttryck för ett starkt engagemang för högskoleutbildningen som sådan. Vi har med den decentraliserade högskolan velat få till stånd en nära koppling mellan samhällsplanering och högskola. I högskolereformen finns det en strävan att göra den högre utbildningen till en angelägenhet för alla grupper i samhället. Det är därför värdefullt att människor visar engagemang när det gäller dessa frågor. Innan jag övergår till att redovisa motiven för våra ställningstaganden i fråga om de nu så häftigt omstridda frågorna beträffande tandläkar-, läkaroch barnomsorgsutbildningarna, vill jag försöka göra några övergripande reflexioner kring planeringen av högskolans verksamhet under de närmaste åren. Jag tror att det är nödvändigt. Högre utbildning skall enligt riksdagens beslut planeras utifrån de studerandes önskemål och arbetsmarknadens behov. Det torde nu stå klart för de allra flesta att arbetsmarknaden genomgår radikala förändringar när det gäller behov av arbetskraft. Vissa sektorer har överskott på arbetskraft. Det finns naturligtvis inte någon anledning att fortsätta att satsa på utbildning för arbetsmarknader som är mer än mättade. Vårdområdet och lärarutbildningarna är exempel på sådana områden. När barnantalet minskar behövs det färre lärare — ett sådant samband är otvetydigt. Lyckligtvis kan vi konstatera att arbetsmarknadens behov ökar på vissa andra områden. Det gäller t.ex. den tekniska sektorn. Vi måste tillgodose de utvecklingsbara sektorerna med väl utbildad arbetskraft — det är en förutsättning för vårt lands fortsatta utveckling — och det måste ligga i allas intresse att erbjuda utbildning som också leder den studerande fram till en meningsfull sysselsättning. Vi står alltså inför krav på kraftig omstrukturering av den högre utbildningen. Detta krav får ökad tyngd på grund av den ekonomiska situationen och befolkningsutvecklingen. Alla borde inse att vi måste utnyttja de gemensamma ekonomiska resurserna så effektivt som möjligt. Att nu räkna med totalt sett ökade resurser för högskolan är inte realistiskt. I bästa fall kan vi i planeringen arbeta inom ramen för oförändrade resurser. Detta måste leda till en viss koncentration av resurserna. Små utbildningar kan därför inte bedrivas på alltför många platser i landet. Skall vi kunna bibehålla ett stort antal högskolor, måste profilering och arbetsfördelning ske mellan dessa. Vi har nu en mycket hög dimensionering av högskolans utbildningsutbud. Ökningen av antalet utbildningsplatser har skett bl.a. för att man skall kunna möta de växande ungdomskullarnas behov. Den s.k. ungdomspuckeln är nu inne i högskolan, men passerar ganska snabbt, och när ungdomskullarna i högskoleålder åter minskar får det naturligtvis konsekvenser för planeringen av högskoleutbildningarnas dimensionering. Sammantaget innebär vad jag nu har sagt att vi måste genomföra kraftiga reduceringar av utbildningsutbudet inom vissa områden under de närmaste åren. Kan vi vara överens så långt, återstår frågan hur dessa reduceringar skall ske. I huvudsak står två vägar till buds. Den ena innebär en uttunning av resurserna så där jämnt över: färre utbildningsplatser, men fördelade på ett stort antal orter, och krympande resurser per utbildningsplats. Den andra vägen innebär att vi tvingas lägga ned utbildningar på vissa orter för att kunna bibehålla en utbildning på kvalitativt hög nivå på andra orter. Jag menar att man inte kan renodla någon av dessa principer. Vi måste i den fortsatta utbildningsplaneringen arbeta med båda metoderna. Det är också i enlighet med UHÄ:s bedömning. UHÄ framhåller att en allmän uttunning av verksamheten måste avvisas som den enda vägen att uppnå anbefallda sparmål. Åtgärderna måste också rymma förslag som innebär att all verksamhet på en ort eller all verksamhet inom ett visst område vid en högskoleenhet läggs ned. Här tangerar UHÄ den allra känsligaste frågan, nämligen: Kan en högskola läggas ned helt på någon ort? Jag menar att det i det längsta måste undvikas. Det är bättre att lägga ned en utbildning på en i övrigt livskraftig högskoleort än att tvingas lägga ned en hel högskola. Det är väl någonting framför allt för Pär Granstedt och övriga centerpartister att tänka på. När regeringen i oktober 1983 lade fram den s.k. besparingspropositionen utgick den från UHÄ:s allmänna bedömningar. Besparingar måste nu inriktas på att mer omfattande verksamheter på en ort begränsas eller helt läggs ned. Denna metod är helt nödvändig, om man vill behålla en högskola med hög kvalitet och med möjligheter att trots ett kärvt ekonomiskt läge utvecklas och agera offensivt på nya kunskapsområden. Regeringen gjorde den bedömningen att läkarutbildningen borde reduceras med 90, tandläkarutbildningen med 120, förskollärarutbildningen med 354 och fritidspedagogutbildningen med 120 utbildningsplatser. Genomgående föreslog regeringen att en dimensioneringsförändring skulle ske genom nedläggningar på vissa orter. Motivet var helt enkelt att man därigenom uppnådde största möjliga besparingar. I fråg. om den föreslagna dimensioneringsförändringen fick regeringen instämmande från alla de borgerliga partierna. Moderaterna ville i vissa avseenden gå längre. Vpk motsatte sig — som vanligt, frestas jag att säga — varje form av besparing. Som bekant mötte däremot den föreslagna lokaliseringen av nedläggningarna ett kraftigt motstånd. Med hänsyn till de kraftiga opinionsyttringarna, de många argumenten och den parlamentariska situationen beslöt utbildningsutskottet att ta längre tid på sig för behandlingen av dessa ärenden. Utskottet ville utnyttja tiden till att bredda beslutsunderlaget. Därför skickades ärendet på remiss till ett stort antal remissinstanser. Detta har betecknats som en unik åtgärd. I och för sig kan jag hålla med om det. Men å andra sidan har det förekommit tidigare att något utskott skickat ut regeringsförslag på remiss. Under ärendets gång, från oktober 1983 till mars 1984, har utskottet tagit emot ett betydande antal uppvaktningar och en aldrig sinande ström av skrivelser. I varje fall kan ingen beskylla oss i utbildningsutskottet för att ha tagit lätt på den här frågan. Vi har samlat in en oerhörd mängd sakmaterial. Utbildningsutskottets majoritet har kommit fram till att man i fråga om läkarutbildningen skall följa UHÄ:s förslag om en minskning av antalet utbildningsplatser vid Karolinska institutet i Stockholm med 90 platser. På den punkten har utskottet alltså frångått propositionens förslag om en nedläggning av utbildningen vid Malmö Allmänna sjukhus. I fråga om andra berörda utbildningar föreslår utskottets majoritet att nedläggningar skall ske. Tandläkarutbildningen skall i fortsättningen bedrivas på tre orter i stället för, som nu är fallet, på fyra orter. På de nuvarande fyra orterna finns lokaler som räcker för en årlig intagning av totalt 400 nybörjare. Nu skall man ned till 260. Är det då rimligt att behålla samma kostym? Till detta kommer att allt talar för ytterligare reduceringar av tandläkarutbildningen inom loppet av några år. Skall vi halvera tandläkarutbildningen men behålla enheterna intakta? Det är något som man allvarligt måste överväga. Mot denna bakgrund föreslår utskottet att utbildningen i Malmö avvecklas fr.o.m. hösten 1984. Det betyder att utbildningen kommer att pågå — successivt kommer den dock att minskas — till slutet av år 1988. I Göteborg blir det en minskning av antalet intagningsplatser från 120 till 80. I Umeå blir det en minskning från 80 till 60 platser. Att enheten i Stockholm, med 120 intagningsplatser, föreslås vara oförändrad läsåret 1984/85, motiveras med att personalproblem kvarstår där som en följd av den nyligen genomförda avvecklingen av enheten på Holländargatan. Reservanterna vill behålla 40 platser i Malmö. De hänvisar till UHÄ:s yttrande. Detta yttrande har i den allmänna debatten, och även här i kammaren, getts en väldigt stark framtoning. Man har nästan framställt det som en utbildningspolitisk skandal att utskottets majoritet inte till fullo med vördnad instämmer i UHÄ:s yttrande. Lägg i det sammanhanget märke till följande: 1. Inom UHÄ är man på den punkten inte på långt när överens. Av styrelsens 13 ledamöter har nämligen fyra reserverat sig. Det kanske är av intresse att få reda på vilka dessa fyra ledamöter är, eftersom majoritetens ståndpunkt har fått rangen av högsta visdom på det utbildningspolitiska området. De fyra ledamöter som anser att tandläkarutbildning bör finnas på endast tre orter och att utbildningen i Malmö bör avvecklas är universitetskanslern, hans närmaste man — planeringschefen — och två högskolerektorer. Även tre av de närvarande tjänstemännen i UHÄ:s ledning har tagit samma ståndpunkt. 2. Av UHÄ:s yttrande framgår att hela styrelsen anser att om utbildningen skall avvecklas på en av de nuvarande utbildningsorterna. bör det ske i Malmö. Mot denna bakgrund är förslaget om en nedläggning i Malmö verkligen inte gripet ur luften. 3. Av övriga remissinstanser som i den här frågan avgett yttrande till utbildningsutskottet noterar jag att även nämnden för undervisningssjukhusens utbyggande och statens förhandlingsnämnd förordat en nedläggning av enheten i Malmö. Byggnadsstyrelsens yttrande måste tolkas i samma riktning. Om man hänvisar till remissopinionen gör man det alltså ifrån minoritetens sida på ett synnerligen slarvigt och vilseledande sätt. Det har sagts att en fördelning av tandläkarutbildningen på fyra orter inte blir dyrare än treortsalternativet. Det påståendet vilar verkligen inte på saklig grund. Utskottet har kommit fram till att majoritetens förslag är ca 7 milj.kr. billigare än reservanternas. Varifrån Pär Granstedt får de 5 miljonerna vet jag inte. Detta gäller de direkta utbildningskostnaderna. Därtill kan läggas underhållsoch driftskostnaderna för att bibehålla lokaler i Malmö samt också den besparing som ligger i att den nuvarande odontologiska forskningsorganisationen begränsas till tre fakulteter. Forskningen i Malmö kostar i dag ca 12 milj.kr. Man kan naturligtvis diskutera om en nedläggning av utbildningen i Malmö är värd detta pris. Här finns det ingen absolut sanning. Vi politiker måste göra en bedömning. Men jag återkommer här till det inledande resonemanget: Inom utbildningsområdet har vi många behov. Vi kan inte räkna med totalt sett växande resurser, utan vi måste omfördela. Därför krävs det vissa svåra beslut, som verkligen skapar ett utrymme för en omfördelning. Man hänvisar till att Malmö kommun har förklarat sig villig att betala 8 milj.kr. för specialistvården — därmed täcker man ju mellanskillnaden. Men det förhåller sig så att regeringen redan 1979 uppdrog åt statens förhandlingsnämnd att förhandla i fråga om att inrymma specialistutbildningen för tandläkare i folktandvårdsorganisationen. Det är således meningen att tandvårdshuvudmannen skall svara för specialisttandvården oavsett vad som sker med tandläkarutbildningen. Pär Granstedt anklagade oss för att inte ha tagit upp förhandlingar med Malmö kommun. Då vill jag fråga: Anser Pär Granstedt att vi skulle ha övertagit statens förhandlingsnämnds uppdrag och gått in i dessa förhandlingar? Det har sagts att den odontologiska forskningen i Malmö är av hög kvalitet och därför bör skonas. Jag har ingen anledning att tvivla på uppgifterna om den höga kvaliteten. Vi har till utbildningsutskottet fått en rad försäkringar om att den odontologiska forskningen i Sverige, vid alla fakulteter, är av internationell toppklass — och det är glädjande. Vi har bra forskning. I propositionen betonas att garantier måste skapas för att den forskningsverksamhet som i dag är livaktig kan fortleva, om än i ändrad miljö. Utskottet instämmer i detta och förutsätter att man i planeringsarbetet för den odontologiska forskningen kommer att ta hänsyn till den betydelse som universitetets i Lund samlade kompetens och resurser även framgent kan ha för den regionala tandvårdsverksamheten. Det har sagts att tandläkarhögskolor i andra länder är betydligt mindre än i Sverige, och det är riktigt. Därför, menar man, bör också vi kunna hålla oss med små högskolor. Ja, det kan vi naturligtvis göra, om vi vill betala priset. Kostnaden per elev blir högre vid en minskning av högskoleenheternas storlek — detta är oomtvistligt. Trots att vi nu föreslår nedläggning av en tandläkarhögskola, tvingas vi också minska två av de övriga. En fortsatt minskning kan med stor sannolikhet förutses. De som demonstrerar här utanför för att vi skall göra kraftigare minskningar och nedläggningar än vad utskottsmajoriteten föreslår kommer troligen att ganska snart få sitt önskemål tillgodosett. Som UHÄ framhåller är det viktigt att de olika högskoleenheterna nu får en stabilitet och en arbetsro. Kommande dimensioneringsförändringar kan enligt vår mening göras lättare inom ramen för tre högskolor än inom ramen för fyra. Det har också sagts att fyra mindre högskolor skulle säkra en bättre kvalitet än tre något större. Om detta är riktigt frågar man sig: Hur kan det då komma sig att de nuvarande, relativt sett stora högskolorna kan inta en sådan framträdande plats i konkurrensen med de små skolorna i andra länder när det gäller forskningens kvalitet? Uppenbarligen har storleken inte varit till men för de svenska högskolorna — mycket talar för motsatsen. Varje reducering av utbildningsutbudet innebär tyvärr friställning av personal, oavsett på vilken ort det sker, och det är en smärtsam konsekvens. För de orter som drabbas är det ytterst besvärande. Nedläggningen av tandläkarhögskolan i Malmö innebär att många mister sina jobb. Det har talats om 330 heltidstjänster, och det skulle beröra 500 människor. Jag vill på intet sätt förringa detta problem — bara göra följande påpekanden. För det första: Riksdagen fattade våren 1982 beslut om att fr.o.m. läsåret 1982/83 minska antalet intagningsplatser vid enheten i Malmö från 100 till 60. Detta riksdagsbeslut innebär naturligtvis en minskning av antalet anställda på sikt. Det innebär att även om Malmöenheten bibehålls oförändrad i förhållande till nuläget, så kommer en minskning av antalet sysselsatta att ske. Det är därför fel att bokföra den totala minskningen av sysselsättningen i Malmö på det förslag som vi nu diskuterar. För det andra: Avvecklingen av Malmöenheten föreslås ske successivt. Utbildning kommer i alla händelser att bedrivas även år 1988. För det tredje: Även de som sysslar med forskning är inräknade i det totala antalet sysselsatta. De delar av forskningen som kan och bör bibehållas kommer att även efter 1988 svara för att viss del av sysselsättningen bibehålls. För det fjärde: Den del av specialistvården som Malmö kommun förklarat sig beredd att betala för och som måste bibehållas, reducerar ytterligare antalet friställda. Jag övergår nu till frågan om förskollärare och fritidspedagoger. På det området råder i dag en hög arbetslöshet. I januari i år var inte mindre än 3 428 förskollärare registrerade som kvarstående arbetssökande. Den registrerade arbetslösheten har fördubblats sedan 1981. Det har också sagts mig från fackligt håll att många förskollärare inte söker tjänst, i vetskap om att de ändå inte får någon. Även den dolda arbetslösheten finns alltså här. Det är ofrånkomligt att utbildningsplaneringen tar hänsyn till dessa förhållanden. Sedan kan man beklaga att inte barnomsorgen byggs ut, så att alla dessa människor och fler därtill kan få sysselsättning. Men vid dimensioneringen av lärarutbildningen kan utbildningsutskottet inte utgå från annat än de faktiska möjligheterna att i framtiden erbjuda jobb — så långt vi nu kan bedöma framtiden. Vid valet av orter för neddragning av dimensioneringen har regeringen beaktat behovet av samverkan mellan förskollärarutbildning och klasslärarutbildning. I Visby, Borås och Uppsala föreligger inte denna möjlighet till samverkan, därför att klasslärarutbildning inte finns där. I Uppsala har utvecklats en forskninganknytning av barnomsorgsutbildningarna. Detta har anförts som ett viktigt skäl för att bibehålla förskollärarutbildningen i Uppsala, och jag vill inte bestrida att detta argument har en viss tyngd. Vi har emellertid noterat att denna verksamhet har en starkt regional förankring, och jag tycker det är både intressant och glädjande. Förutom vid Uppsala universitet finns förskollärarutbildning vid övriga högskolor i regionen, dvs. i Eskilstuna-Västerås, Falun-Borlänge, Gävle Sandviken och Örebro. Den inledda verksamheten med anknytning till den forskning som bedrivs i Uppsala bör därför kunna fortsätta och utvecklas även om utbildningen i Uppsala läggs ner. Jag vill avslutningsvis återknyta till det principiella resonemang som jag inledde med: Vilka metoder skall vi kunna arbeta med i den fortsatta planeringen av den högre utbildningen? UHÄ har i dagarna sänt ut ett material på remiss till alla högskolor och regionstyrelser i landet med förslag till besparingar under de närmaste åren. Där finns förslag om nedskärningar inom olika utbildningsområden med sammanlagt ca 4 000 intagningsplatser. Det skall ställas i relation till de 684 platser som vi i dag diskuterar. I UHÄ:s förslag finns exempel på nedläggningar i ett antal fall. De remissvar som hittills har kommit in vittnar om starkt motstånd från alla berörda orter. Dagens beslut kommer att vara en viktig, för att inte säga avgörande, signal till UHÄ och andra som arbetar med dessa frågor. Anser riksdagen att utbildningsplaneringen skall ske genom fortsatt uttunning och kvalitetsförsämring, eller är riksdagen beredd att fatta tillfälligt impopulära beslut, som innebär användning av den omtalade men i dessa sammanhang helt outnyttjade tårtspaden? Frågan är: Vill riksdagen ta bort vissa bitar eller fortsätta att hyvla med osthyvel? Jag tror att många i princip instämmer i att den s.k. tårtspaden måste komma till användning, men man hoppas att någon annan skall hålla i skaftet. Det är mot denna bakgrund som jag vädjar om litet lugnare tongångar i debatten — det kan hända att de som nu uppträder karskast kommer i ansvarig ställning och då kommer att vara i behov av att ha parter att resonera med i den fortsatta utbildningsplaneringen. Jag försäkrar, att om riksdagen också denna gång visar sig oförmögen att göra ingrepp av den typ som utskottet nu föreslår, kommer det att bli näst intill omöjligt att i framtiden genomföra nödvändiga nedläggningar av utbildning. Jag har här så kortfattat som möjligt, men på övertid, försökt belysa de principiella grunderna för utskottets förslag och besvara de argument som framförts och påståenden som gjorts beträffande de konkreta utbildningsfrågor som behandlas i betänkandet. Utskottet har stått inför en svår uppgift. Dess värre måste vi i det fortsatta arbetet räkna med att fler frågor av liknande karaktär kommer upp. Med den parlamentariska situation vi har, är det inget parti som ensamt orkar fatta sådana här obekväma beslut. Jag uppskattar därför att moderaterna har dröjt sig kvar i partiöverläggningar till dess att en kompromiss kunnat träffas. De övriga partierna visade tyvärr ingen benägenhet att söka en gemensam lösning. De erbjudanden som Jörgen Ullenhag ger i dag liknar dem han gav i våra förhandlingar i utskottet: Gör upp med oss på de punkter där vi vill ha igenom förslag, så skall vi reservera oss på de punkter där ni vill ha igenom era förslag. En gemensam överenskommelse kan inte skapas utan ömsesidiga eftergifter. Den uppgörelse vi i utskottet har träffat mellan moderater och socialdemokrater är därvidlag inget undantag. Vi står fast vid den, på gott och ont. I debatten har förekommit insinuationer och anklagelser mot oss socialdemokrater för att vi har kommit överens med moderaterna, och moderaterna har väl nåtts av samma insinuationer vad avser dåligt umgänge. Jag för min del tar lätt på dessa anklagelser. Det är en uppgörelses innehåll som skall granskas och vid behov kritiseras. Vilket parti den träffas med är i det sammanhanget ovidkommande. Det yrkande om återförvisning av ärendet till utskottet för förnyad behandling som framställts kan, som jag bedömer det, inte bana väg för några nya lösningar vad gäller dessa ärenden. Alla argument och sakuppgifter var kända och prövade när utskottet tog ställning. Det tillkommer oss att göra den politiska bedömningen. Jag menar att det inte finns skäl att ändra den bedömning som vi redan gjort genom en förnyad behandling i utskottet. Jag yrkar därför avslag på yrkandet om återförvisning och bifall till utskottets hemställan i betänkandena 21 och 22 på alla punkter.

Herr talman! Georg Andersson började sitt anförande med att tala om glashus och om glassplitter som for genom luften. Han slutade sitt anförande med att tala om tårtspadar och osthyvlar. Jag tycker att hela det inlägg som utbildningsutskottets ordförande höll på något sätt visade att här är det principerna som är avgörande. Det gäller att visa handlingskraft. Det gäller att visa att ”vi kan minsann lägga ned hela utbildningen”. Georg Andersson talade mycket om att det var orimligt att behålla kostymen när man måste göra stora nedskärningar. Hans inlägg visar just de skiljaktiga sätt vi har att närma oss denna fråga. Det som har varit avgörande för oss är att pröva de exakta konkreta förslag till nedläggningar som vi nu har att behandla och de konsekvenser som dessa får från ekonomisk synpunkt, från arbetsmarknadssynpunkt, för utbildning och forskning. Och vi har då kommit fram till att de ekonomiska argumenten inte håller och att de kvalitetsmässiga och flexibilitetsmässiga argumenten inte heller håller. Från forskningsoch utbildningssynpunkt är det fråga om direkt omöjliga förslag. Vi är i och för sig också beredda att ta till tårtspadar när det finns goda sakliga argument i det enskilda fallet. Tyvärr har vi tvingats konstatera att det finns det när det gäller förskollärarutbildningen i Visby. Där har vi alltså godtagit en nedläggning, godtagit tårtspaden. När vi analyserade de andra nedläggningsförslagen konstaterade vi att där håller inte argumentationen längre. De negativa effekterna är större än de positiva. Visst skall man diskutera principer, men när det gäller så viktiga frågor som här måste sakbedömningen i det enskilda fallet vara avgörande. Ordföranden tycker att vi skall stämma ned tonen. Låt mig bara påpeka att för dem som är verksamma i Malmö, Uppsala och Borås är detta en oerhört viktig fråga, en fråga som tål också litet högre röstlägen.

Herr talman! Låt mig först konstatera att folkparti-centern-alternativet faktiskt innebär att vi accepterar en kraftig neddragning av antalet platser inom läkarutbildningen, tandläkarutbildningen och barnomsorgsutbildningen. Och det är inte fråga om någon osthyvelsmetod, Georg Andersson. Folkparti-centern-alternativet innebär för nästa budgetår en minskning av utbildningsplatser inom läkarutbildningen med 90, inom tandläkarutbildningen med 120 och inom barnomsorgsutbildningen med närmare 500. I Göteborg halveras enligt vårt förslag tandläkarutbildningen och i Uppsala halveras barnomsorgsutbildningen. Jag tror inte någon har det bordsskicket att han använder osthyvel när han halverar, utan då krävs det en kniv. Men med hänsyn till kvaliteten i både utbildning och forskning tycker vi inte det är rimligt att göra en total utslagning. Förra gången som vi diskuterade nedläggning av en utbildning var den 3 juni 1980. Då hade den dåvarande regeringen föreslagit nedläggning av utbildningen vid Holländargatan i Stockholm. Georg Andersson ägnade sig då mer åt kulturfrågor än åt utbildningsfrågor. Jag kan berätta för Georg Andersson att jag stod i kammarens talarstol och försvarade denna nedläggning, därför att det i det fallet fanns en rad goda skäl för en nedläggning. Dels skulle investeringskostnaderna uppgå till ca 30 milj.kr., dels hade vi startat ett mycket noggrant utredningsarbete, där alla inblandade parter hade möjlighet att göra sig hörda. Dessutom fanns i Stockholm tandläkarutbildning kvar. I det speciella fallet talade skälen för en nedläggning. Men den gången röstade socialdemokraterna emot och ville ha en högre dimensionering på tandläkarutbildningen. Det kan inte uteslutas att man får lägga ned olika utbildningsenheter. Men varje fråga måste prövas för sig. I de fall som nu är aktuella finns inga sakskäl för en total nedläggning, eftersom den drabbar utbildning och forskning av hög kvalitet. Det vore givetvis enklast för Georg Andersson, om vi alla stämde ned tonen, så att man med låg röst kunde lägga ned dessa utbildningar och inga protester hördes. Men är sakskälen starka blir också rösten hög. Det får nog utbildningsutskottets ordförande acceptera. Jag skall avsluta med att citera två meningar ur en artikel ur Dagens Nyheter: ”Utskott och departement har gjort en felaktig nationell och forskningspolitisk bedömning. Detta är en vädjan till riksdagens ledamöter inför behandlingen i kammaren.” Den som skriver detta är LO:s utbildningschef, som gör en förödande genomgång av sakskälen. Delar inte Georg Andersson alls hans uppfattning om sakskälen? Även om Georg Andersson inte lyssnar på mig, kanske han kan lyssna på Gudmund Larsson.

Herr talman! I sitt anförande flaggade Georg Andersson för ytterligare nedläggningar inom högskoleutbildningen. Jag ber Georg Andersson att betänka att ett flertal internationella undersökningar och utredningar har visat att det för ett modernt industrisamhälle är mycket produktivitetsbefrämjande att satsa på högskoleutbildning. På sätt och vis gav Georg Andersson mig svar på frågan om det var bra för solidaritetstanken att spela ut olika högskoleorter mot varandra. Han svarade att de, om detta hade varit en konflikt längre tillbaka som hade berört arbetarrörelsen, skulle ha betecknats såsom svartfötter i detta sammanhang. De fick klara besked här i talarstolen. De skulle snart få de ytterligare nedskärningar som de eftersträvade. När det gäller Malmö påstås det att viss forskning skall bibehållas. Hur garanterar man denna forskning i Malmö, om man lägger ned grundutbildningen? Hur garanterar man dess fortbestånd därvidlag? När vi besökte Göteborg och det var fråga om nedläggning av tandläkarutbildningen där, sades det från många håll att det inte går att garantera en forsknings fortbestånd, om man inte har en viss grundutbildning. Det finns också en annan sak som skrämmer mig. I dag när vi har ett ganska monopoliserat samhälle söker sig kapitalet till nya verksamheter. Tjänsteproduktionen är intressant. Hos dessa fakulteter och hos den odontologiska fakulteten i Malmö kan vi se en möjlighet till en tjänsteproduktion, som kan generera pengar till samhället. Den möjligheten inser inte socialdemokraterna att de avhänder samhället. Men moderaterna inser nog med tydlighet att den möjligheten övergår i privat regi framöver.

Herr talman! Jag uppskattar den något nedskruvade debattonen, även om Jörgen Ullenhag försökte att höja den igen, när han mot slutet märkte att argumenten kanske inte var så starka. Det är ju det vanliga beteendet i debatterna. Låt mig först säga till Jörgen Ullenhag, som åberopar LO:s utbildningschef och en artikel av honom i gårdagens Dagens Nyheter, att denna artikel icke är uttryck för någon LO-uppfattning. Det är ett personligt inlägg — det råkar jag känna till. Förankringarna finns i Uppsalakretsen. Därav drar jag inga slutsatser, men det är ett något häpnadsväckande angrepp på också UHÄ:s ledning och den filosofi som ligger till grund för UHÄ:s metoder när det gäller att planera den framtida utbildningen. Nej, Pär Granstedt, det här är väl inte någon demonstrationsakt, där vi nödvändigtvis skall visa muskelstyrka och slå till, slå någon på käften eller så, hur det nu skulle uppfattas. Det är en brutal verklighet vi står inför. Vi måste göra kraftiga omstruktureringar på utbildningsområdet. När det krävs impopulära beslut — och jag tror att alla inser att det krävs sådana — är det viktigt att riksdagen kan visa handlingskraft. Om vi drabbas av handlingsförlamning, blir det andra som tar över. Det måste ändå finnas en politisk vilja som styr i den framtida utbildningsplaneringen. Så viktig är nämligen utbildningen för vår framtid. Här talar man om att visst kan vi tänka oss att använda nedläggningsmetoden, men inte nu. Någon annan gång, säger man. Men så kommer det att heta och så har det hetat. Det parti jag representerar är förvisso inte utan skuld i det sammanhanget, låt mig ärligt erkänna det. Men nu gäller det att gå vidare. När då Pär Granstedt och Jörgen Ullenhag vill gå vidare, bröstar Jörgen Ullenhag av här att det är väl ingen osthyvelsmetod att ta bort 354 platser inom förskollärarutbildningen. Jo, det är det visst det, när man sprider denna neddragning på tio olika platser i landet. Vi har f. n. utbildningen fördelad på 19 platser, och ni vill göra neddragningar på 10 av dessa. På vissa ställen drar ni ner med 6 utbildningsplatser — vad är det för besparingar?

Herr talman! Det här är inte någon demonstrationsakt, säger Georg Andersson. Sedan ägnar han hela resten av sin replik inte åt att försöka bevisa varför det finns så stora vinster att hämta i att lägga ner i Malmö, Uppsala och Borås utan åt att föra ett resonemang om att det är viktigt att riksdagen kan visa handlingskraft. Georg Andersson säger vidare att det måste finnas politisk vilja som styr utbildningsplaneringen, osv. Georg Anderssons hela argumentation går ut på att understryka betydelsen av att vi visar våra muskler här. Det var likadant med hans huvudanförande. Han ägnade sig i huvudsak åt vikten av att vi kunde hantera tårtspaden ordentligt och inte hemföll åt osthyveln. Det är just det sättet att angripa dessa frågor på som vi är kritiska mot. Man låter alltså principen väga så tungt att man offrar dessa skolor, trots att sakskälen i det enskilda fallet inte håller. Vi är beredda att utnyttja tårtspaden när det finns övertygande sakskäl. Det gör det dess värre i fallet Visby. I varje fall för oss i centerpartiet är det mycket smärtsamt att gå med på nedläggningen av förskollärarutbildningen i Visby, men vi ansåg att sakskälen i det fallet var övertygande. I de övriga fallen har det riktats en förödande kritik mot den motivering som utbildningsutskottets majoritet anför. Majoriteten har egentligen inte bemött den kritiken på någon enda punkt. I stället har man hänvisat till principerna. Det tycker jag är mycket märkligt. Som centerpartist måste jag säga att jag känner en viss oro inför Georg Anderssons argumentation när han framhåller hur kostnadskrävande de små . utbildningarna är. Själv tror jag att det är mycket viktigt att vi slår vakt om en decentraliserad högskoleutbildning, även om den i vissa fall innebär en något högre per capita-kostnad. Det måste vägas mot den bättre kvalitet och större tillgänglighet som man får med en sådan struktur.

Herr talman! Gudmund Larssons artikeli Dagens Nyheter är inget uttryck för LO:s uppfattning, säger Georg Andersson triumfatoriskt. Nej, det kan så vara, men Gudmund Larsson kan ha rätt ändå. Och jag tycker faktiskt att han har det. Georg Andersson bör enligt min mening mycket noga läsa artikeln och ta del av de starka sakargument som förs fram.

Skälen var nämligen av forskningspolitiskt slag, vilket också Gudmund Larsson redovisar i sin artikel. På den punkten kunde alltså inte Georg Andersson påvisa att man inom UHÄ hade några delade meningar. När vi förra gången mot socialdemokraternas vilja tog ansvar för att lägga ned enheten på Holländargatan här i Stockholm, skedde det efter ett långt utredningsarbete i vilket företrädare för berörda parter hade deltagit. Nedläggningen kom till stånd på förslag av regeringen. När man nu riktar in sig på en nedläggning av utbildningen i Malmö sker det utan ett ordentligt förberedelsearbete. Denna nedläggning ingick inte i regeringens förslag, utan växte fram som en dålig kompromiss mellan socialdemokrater och moderater, som hade låst sig för nedläggningar på helt andra orter. Vi går med på nedläggningar om dessa är befogade av arbetsmarknadsskäl och om det görs ett ordentligt förberedelsearbete. Min grundkritik mot regeringen och utskottsmajoriteten är just att de struntar i vad remissinstanserna säger på avgörande punkter. Utskottsmajoriteten är beredd att klippa till med ett nedläggningsbeslut trots att regeringen inte har föreslagit det och trots att remissorganen avstyrkt ett sådant förslag. Det finns med andra ord ett mycket dåligt underlag för ett nedläggningsbeslut. Skulle man tolka signalerna, efter ett eventuellt nederlag i kammaren, så på UHÄ att man skall arbeta på så lösa boliner i fortsättningen, då blir jag bekymrad över vad som kommer att hända på utbildningsområdet framöver. Låt mig också påminna om att jag tidigare har ställt ett antal konkreta och distinkta frågor till utbildningsministern. Det är också av intresse för debatten att få veta vad regeringen tycker, även om den på nästan varje punkt är överkörd. Jag räknar med att utbildningsministern återkommer senare i debatten och ger mig svar på mina frågor.

Herr talman! Högt elier lågt tonläge — mitt tonläge är avpassat till människorna. Sedan får det bli högt eller lågt, vilket som, men Georg Anderssons tonläge är nog mer avpassat till centralbyråkrater. Jag konstaterar att Georg Andersson underkänner, eller åtminstone inte tar ställning till, de sakargument i fråga om Malmöutbildningen som kommit fram under ärendets gång. Hur känns det att avhända sig en möjlighet till utbildningen av tvåspråkiga förskollärare, så som i Borås? När vi talar om förskollärare och fritidspedagoger beskriver Georg Andersson deras arbetsmarknadsläge. Riksdagen har ju socialutskott och arbetsmarknadsutskott, och regeringen har socialdepartement och arbetsmarknadsdepartement. De borde ha fått yttra sig i dessa frågor. Det är ingen av oss som lever i en isolerad verklighet därvidlag. Jag konstaterar att den här nedläggningsperioden, eller avvecklingsperioden, sträcker sig över valrörelsen 1985.

Herr talman! Jag vet inte om vi skall fortsätta att debattera röstläget. Jag försökte tala till kammarens ledamöter och förhoppningsvis också nå läktaren med mitt budskap. Jag hoppas att det har nått fram och att inte alla därmed behöver betrakta sig som byråkrater. Det har figurerat så väldigt många myter och påståenden i debatten. Det var därför som jag var så utförlig i min inledning, för jag ville ta upp alla de punkter där man försökt att slå fast vissa saker på helt osaklig grund, t.ex. det här med kostnader och kvalitet. Jag har bemött kritiken på varje punkt, Pär Granstedt. Jag hoppas att det har nått också Pär Granstedts öron. Sedan till Jörgen Ullenhag, som klagar över att vi inte beaktar UHÄ. Vi följer faktiskt remissinstanserna på väldigt viktiga punkter. Det kan emellertid inte vara så att vi som politiker måste expediera genom riksdagen alla de synpunkter och förslag som kommer från ett beredande verk. Vi har ju att ta ansvar för en politisk bedömning. Vi får bedöma sakargumenten i de yttranden som kommit oss till handa. När det gäller nedläggningen av Malmöenheten noterar jag att hur jag än räknar, har vi flertalet remissinstanser med oss. Där går Jörgen Ullenhag emot, och det respekterar jag i och för sig. Jörgen Ullenhag och folkpartiet skall inte känna sig bundna av remissinstanserna utan får självständigt ta politisk ställning. Det är detta som vi försöker att plädera för. Jörgen Ullenhag ställde en mängd frågor till utbildningsministern. Jag är tydligen inte riktigt värdig att svara för partiets ståndpunkter. Jag vill bara konstatera att Jörgen Ullenhag är utomordentligt kritisk mot att vi följer propositionen och yrkar bifall till propositionens förslag. Det har jag noterat. I principfrågorna följer vi propositionen, men vi har kompromissat och tagit hänsyn till remissinstanserna också. Slå vakt om de små högskolorna, säger Pär Granstedt. Ja, men då gäller det att planera för det också och inte motsätta sig varje ingrepp på de stora högskolorna, för man måste ju alltid ta någonstans. Om nu Pär Granstedt inte vill lägga ner förskollärarutbildningen vid Uppsala universitet, så går det ut över någon mindre högskola. Det är bara att bekänna färg, Pär Granstedt.

Herr talman! Också jag tvingas börja med ett medgivande, nämligen att det inte är alldeles säkert att de 15 minuter som jag har anmält att jag skall tala kommer att förslå. Herr talman! Ett otympligt planeringssystem för den högre utbildningen börjar nu allt tydligare kasta sin skugga över den politiska beslutsprocessen. En under de senaste tio åren tilltagande arbetsmarknadsstyrning av den högre utbildningen leder i dag snabbt till överutbildning inom breda utbildningssektorer. Den arbetsmarknad som de studerande en gång förespeglats finns inte längre. Detta är grymt gentemot alla dem som systemet givit intrycket att kunna garantera jobb bara utbildningen i fråga genomgåtts. I själva det nuvarande planeringssystemet ligger en okänslighet för de förändringar i framtida arbetsmarknadsutsikter som i ett dynamiskt samhälle alltid, gudskelov, inträffar. Sådana förändringar uppfattar planeringssystemet för sent, med påföljd att åtskilliga studerandekullar felutbildas i avvaktan på att systemet skall förmå anpassa sig till verkligheten. Trögheten förstärks dessutom av brist på politiskt mod till förändringar. Nya behov uppfattas möjligen — men vikande efterfrågan negligeras. Vikande efterfrågan är ju, när det kommer till kritan, ofta detsamma som att utbildningar måste läggas ned eller i vart fall kraftigt inskränkas. Sådant är som bekant alltid svårare än att visa framfötterna i fråga om nya utbildningssatsningar. På samma sätt som det politiska systemet reagerar naturligtvis också de fackliga organisationerna. Bland all världens tandläkarexpertis som nu mobiliseras i kampen mot Sveriges riksdags utbildningsutskott anförs som argument nu också Tandläkarförbundet, som enligt någon av de tidigare debattörerna klart givit uttyck för en önskan att bibehålla alla de fyra fakulteterna på vilka Tandläkarförbundets medlemmar i dag är verksamma. Handen på hjärtat, Jörgen Ullenhag: Har Jörgen Ullenhag någonsin mött en facklig organisation som i strukturfrågor är beredd att säga att vi kan lägga ned en fjärdedel av de arbetsplatser där dess medlemmar har sin gärning? Jag tror att utskottet inte får göra det så enkelt för sig när det väl skall fatta beslut att bara räkna alla de ”remissorgan” som nu anmäler sig till utskottet, utan att värdera deras argument eller skälen för dessa. Herr talman! Tandläkarutbildningen är ett blott alltför tydligt exempel på hur det politiska modet i fråga om omstrukturering av utbildningarna under lång tid saknats. Vi moderater har tidigare varnat för det tilltagande tandläkaröverskottet och krävt förändringar i utbildningsorganisationen för att motverka detta. Vi har motsatt oss det ökade antalet utbildningsplatser på tandläkarhögskolorna som riksdagen i övrigt funnit skäl att besluta om. Vi fortsätter i dag att för de studerandes skull vädja om större kurage hos Sveriges riksdag i den nödvändiga omstöpning av den högre utbildningen som dagens båda utskottsbetänkanden är en blott ringa början på. Utskottets betänkande och en del av de reservationer som finns fogade till betänkandet innehåller f. ö. mångtaliga bevis på hur saktfärdig riksdagen alltjämt är i frågor av den här karaktären. De förslag till förändringar vi moderater för fram, t.ex. i fråga om förskolläraroch fritidspedagogutbildningarna, som går längre än utskottets förslag, avvisas med argumentet att det inte nu kan avgöras hur stora nedskärningar som är ofrånkomliga. Centern avvisar i en särskild reservation den vidare neddragning av läkarutbildningen som en majoritet i utskottet ändå lyckats samla sig kring. Centerns motivering är att det behövs en strukturplan innan partiet är berett att fatta beslut. Detta är klassiska politiska formuleringar för att undvika det obehagliga. Medan strukturplaner utarbetas bortser man från verkligheten, som man till slut inte kan planera bort eller tänka bort. Generation efter generation av unga människor utbildas till yrken som inte finns eller som åtminstone inte finns i det antal som utbudet av färdigutbildade ungdomar skulle kräva. Herr talman! Detta är utgångspunkten när vi moderater i utbildningsutskottet bedömt förslag — från vilket håll de än kommit — om dimensioneringsändringar inom den högre utbildningen. Enligt vår mening är det alldeles nödvändigt att åstadkomma sådana förändringar att inte nya studerandekullar riskerar samma öde som så många redan tidigare vederfarits. Herr talman! Låt mig mot den bakgrunden i korthet redovisa de motiv vi har haft för de förslag som föreligger. Det ligger i sakens natur att förslaget om en nedläggning av tandläkarhögskolan i Malmö tilldrar sig särskilt intresse, kanske först och främst därför att det är fråga om nedläggning av en hel enhet. Troligen beror intresset också på att nedläggning av utbildningsenheter med anknytning till sjukoch hälsovården alltid framstår som särskilt känsliga. Att vi anser att en nedläggning i Malmö är acceptabel baseras på följande motiv. Riksdagen föreslås fatta beslut om en neddragning av kapaciteten för tandläkarutbildningen i landet i dess helhet med 120 platser. Den neddragningen måste med till visshet gränsande sannolikhet följas av ytterligare neddragningar på sammanlagt 60 platser redan inom kort. Även om neddragningarna sker kommer vi att fortsätta att under flera år framöver pumpa ut färdigutbildade tandläkare till en hundraprocentigt säker arbetslöshet. När vi moderater bedömer hur den struktur som bäst passar en sannolik tandläkarintagning på runt 200 platser skall se ut, är det ofrånkomligt och oansvarigt att inte överväga en nedläggning av någon av de fyra utbildningsenheter som i dag tar hand om 380 studenter per år. Med bara drygt hälften så många studerande är det — har vi sagt oss — inte alldeles självklart att antalet fakulteter skall vara detsamma som i dag. För denna vår grundsyn har vi utsatts för kritik. Det har hetat att det i själva verket är alldeles utmärkt att ha så små forskningsoch utbildningsenheter som vi skulle få med 200 intagningsplatser fördelade på fyra fakulteter. Vi avvisar det argumentet även om vi känner respekt för alla dem som engagerar sig för just sin skola. Ett slags indirekt och outtalat stöd för att avvisa kritiken finner vi i det faktum att krav såvitt mig är bekant aldrig på allvar framförts på att nya odontologiska fakulteter skulle upprättas för att minska studerandeantalet per utbildningsställe. Om 50 studerande vore idealet borde vi i dag med 380 intagningsplatser utbilda tandläkare vid sju, och inte vid fyra, fakulteter. Vårt främsta skäl för att nu förespråka en nedläggning av en hel utbildningsenhet handlar alltså om kvaliteten. Förutsättningarna för en god utbildningsoch forskningsmiljö blir, enligt vår mening, bättre med flera studerande än 50. Det ger möjligheter att skapa den kreativa miljö som kvaliteten är beroende av. Den forskningskvalitet som Sverige uppnått på det odontologiska området har faktiskt uppnåtts inom ramen för större enheter än vad vi i dag med osthyvelsprincipen riskerar att få. Detta är, herr talman, en ståndpunkt som vi delar med universitetskanslern, hans ställföreträdare och många med dem. Att hävda, som en del har gjort i den debatt som har föregått dagens, att detta synsätt är rätt och riktigt på alla andra områden utom just det odontologiska är bara inte trovärdigt. När argumentet dessutom fylls på med en bugning mot kanslerns teologiska kunskaper följt av uppfattningen att han dess värre inte begriper sig på tandläkeri blir det alldeles orimligt. Det säger sig självt, herr talman, att i det långa loppet sparar man också betydande summor pengar på den typ av strukturförändring som nedläggning av en utbildningsenhet innebär. I det nu föreliggande förslaget råder det visserligen tvist om hur stora besparingarna faktiskt skulle bli genom nedläggningen i Malmö jämfört med fyrfakultetsalternativet. 10 milj.kr. per år är emellertid en förhållandevis konservativ uppskattning. Det är, herr talman, 100 milj.kr. under en tioårsperiod som ingen med något ansvar för den högre utbildningens resurser och kvalitet borde ha rätt att nonchalera. Men Malmö betalar mellanskillnaden, genmäler raskt någon —i denna debatt t.ex. Pär Granstedt. Låt mig i den delen deklarera följande: Om Malmö bedömer att dess specialisttandvård subventioneras med 8 milj.kr. av staten skall man under alla omständigheter i rättvisans namn betala dessa pengar. Jörgen Ullenhag har i denna debatt varit upprörd över att moderaterna bytt nedläggningsort. De två fakulteter som enligt vår mening i dag har kunnat diskuteras för nedläggning är Malmö och Umeå. Göteborgsfakulteten föreslås — efter det att regeringens i höstas snabbt hopkomna förslag i den delen nu avförts från dagordningen — inte nedlagd av någon, såvitt jag kan förstå. I Stockholm pågår, som här tidigare framhållits, alltjämt nedläggningen av den ena av tidigare två utbildningsenheter, nämligen den vid Holländargatan. Det är mot den bakgrunden riktigt och rimligt att låta Stockholm och Göteborg leva vidare men i medvetande om att framför allt Stockholm får bära bördorna av den fortsatta neddragning som så småningom kommer att bli aktuell. När vi moderater i dag anser oss kunna acceptera den nedläggning av tandläkarutbildningen i Malmö som regeringspartiet efter en omfattande remissbehandling till sist föreslagit är detta först och främst motiverat av det förord universitetsoch högskoleämbetet ger för ett sådant val, om en av de fyra fakulteterna måste offras. Detta enhälliga yttrande av UHÄ:s styrelse har uppenbarligen gått Pär Granstedt alldeles förbi. Eller också har han förträngt argumentet, därför att det inte riktigt passade in i den övriga uppläggningen av hans anförande här för en stund sedan. Det är i och för sig sant att UHÄ:s styrelses majoritet ansett att fyra fakulteter ändå bör bibehållas. Men det är att märka att denna styrelse inte haft att bedöma hur många enheter som är skäliga på den långsiktiga nivå kring 200 intagningsplatser som vi moderater anser sannolik. Det är självklart att det är lättare att motivera fyra fakulteter med sammanlagt 260 intagningsplatser än 200. Mellan dessa båda nivåer skiljer det faktiskt en hel Malmöfakultet. Att Malmö skall gå före är emellertid, som sagt, under alla omständigheter ostridigt om universitetsoch högskoleämbetets bedömning får råda. Det UHÄ-yttrande som folkpartiet och centern så ihärdigt följt i andra delar har vi för vår del i denna fråga funnit beaktansvärt. Men otack är uppenbarligen världens lön — skall det skällas så skall det. Herr talman! Samtidigt som utskottet föreslår att tandläkarhögskolan i Malmö i dess nuvarande form avvecklas, är det emellertid viktigt att understryka att alla initiativ i syfte att slå vakt om kompetensen i Malmö bör undersökas noga. Inte minst gäller det den internationella uppdragsutbildning som många anser vara en potentiell utvecklingsmöjlighet. Duktig tandvårdspersonal — vilket personalen vid tandläkarhögskolan i Malmö tvivelsutan är — borde kunna utveckla denna utan att behöva repliera på en statligt stödd grundutbildning. Är förutsättningarna för nya verksamheter så goda som tandläkarhögskolans personal hävdar blir det inte heller fråga om någon nedläggning. Herr talman! För oss moderater är det som jag tidigare nämnt av utomordentlig betydelse att se till att de misstag som riksdagen genom åren gjort i fråga om tandläkarutbildningen nu inte upprepas när det gäller läkarna. Vi fäster därför särskild vikt vid att utskottet föreslår en nedläggning inte bara av 90 utan av 180 utbildningsplatser på läkarlinjerna. En ytterligare neddragning kommer att bli nödvändig i ett tredje steg, som framgår av ett särskilt yttrande från de moderata ledamöterna i utskottet. Det är värt att märka att också med den av utskottet förordade neddragningen av läkarut bildningens volym kommer antalet läkare i vårt land att fortsätta stiga från ca 20 000 till mer än 25 000, där en utplaning så småningom borde kunna inledas. Vilka dessa nytillkomna läkares arbetsmarknadsmöjligheter är, är dess värre, herr talman, alltjämt skrivet i stjärnorna. Världens läkartätaste land kommer under alla omständigheter att bli ännu läkartätare innan den nuvarande överutbildningen kan stoppas. Det tredje steget i utskottets förslag till anpassning av utbildningsvolymen vid högskolan till en faktisk efterfrågan handlar om barnomsorgsutbildningarna i Uppsala, Visby och Borås. En kraftig neddragning av utbildningskapaciteten på dessa områden måste ske — det är ställt utom allt tvivel. Den nu föreslagna dimensioneringsförändringen är alltså att se som en första etapp på en gradvis anpassning av utbildningsstrukturen och utbildningskapaciteten till efterfrågan. Inför de betydande förändringar som måste bli aktuella i senare etapper har vi från moderaternas sida försökt sätta en riktlinje utifrån vilken nedläggningarna senare kan bedömas. Vår utgångspunkt är att barnomsorgsutbildning och klasslärarutbildning i viss utsträckning skall kunna genomföras gemensamt så att en smidig övergång för våra barn från förskolan till lågstadiet skall underlättas. Med denna utgångspunkt bör utbildningsplatser drasin i första hand på orter där den eftersträvade utbildningskombinationen inte kan uppnås. Uppsala, Visby och Borås saknar klasslärarutbildning och kan rimligen inte räkna med att få sådan ditlokaliserad. Vill man samordna utbildningarna borde regeringens förslag om nedläggning på dessa tre orter kunna accepteras. Det skall emellertid villigt erkännas, herr talman, att i fråga om Uppsala kolliderar samverkansprincipen med en annan viktig utbildningsprincip, nämligen den om forskningsanknytningen. En sådan skulle, har det hävdats, lättare kunna upprätthållas i Uppsala än på andra orter genom den forskning som redan startats inom barnomsorgsutbildningarnas ram. I det samlade sammanhanget blev det, vilket jag beklagar, inte möjligt att tillmäta dessa faktorer avgörande vikt. En beredvillighet från andra partier att delta i konstruktiva sammanhang skulle emellertid ha gjort saken annorlunda. Det hade nämligen undanröjt riskerna för besvärande prejudikat inför de nedläggningar som ligger framför oss. Det är detta Jörgen Ullenhag uppenbarligen alltjämt har så förtvivlat svårt att förstå. Att kräva återremiss för att utskottet i dess helhet skall ansluta sig till centerns och folkpartiets förslag är därför — förlåt uttrycket — mera ett politiskt spektakel än ett uttryck för ansvar för den högre utbildningens framtida dimensionering. Jag beklagar att behöva säga det, men det finns inget i centerns, folkpartiets eller vpk:s agerande i denna fråga, sedan det nu aktuella utskottsbetänkandet fastställdes, som ger hopp om en beredvillighet från deras sida att ta ansvar också när detta strider mot parollerna i de protester som i dag möter Sveriges riksdag. Om centern och folkpartiet är villiga till samtal på den grunden, borde man ha låtit göra detta veterligt. Det är till slut, herr talman, ingenting att förvånas över att neddragningar och nedläggningar väcker starka reaktioner. Det gäller av självklara skäl i synnerhet dem som verkar inom utbildningsenheter som ifrågasätts för nedläggning. Men det gäller också, och av lika självklara orsaker, många politiska beslutsfattare som vill arbeta för bästa möjliga villkor för sin hembygd. Det är ingen hemlighet att det bland oss moderater funnits olika meningar om vissa av de ting som jag här har berört. De har tvingats komma till särskilt uttryck genom vad som har hänt lokalt där nedläggningar varit aktuella. Trots detta har vi varit beredda att stå för våra åtaganden och är det alltjämt. Men vi anser det skäligt att begära samma respekt för ett utskottsbetänkande som av uppenbara orsaker väcker starka konvulsioner också inom det andra parti som står bakom, desto mera som socialdemokratin faktiskt innehar regeringsansvaret. Står socialdemokraterna fast, kommer ingen moderat i de kommande beslutsvoteringarna att rösta mot de utskottsförslag som vi nu diskuterar. Det innebär för flera av ledamöterna en uppoffring, som de självfallet har rätt att kräva en motsvarande uppoffring för av andra ledamöter i samma situation som de. Jag har, herr talman, liksom Jörgen Ullenhag noterat hur enskilda socialdemokrater sturskt meddelat att de alls inte anser sig böra stå lojala till vad utskottet kommit fram till. Flera av dessa ledamöter är anmälda på dagens talarlista. Visar det sig att den socialdemokratiska gruppen är en samling ledamöter som gör vad de vill, kan man inte påräkna ett aktivt stöd från moderata samlingspartiets sida.

Herr talman! Per Unckel har kanske i litet högre grad än Georg Andersson försökt gå in på de sakskäl som skulle göra det så lämpligt att just vidta en nedläggning av enheten för tandläkarutbildning i Malmö och de andra högskoleenheter som nu är aktuella. Låt mig läsa högt ur ett papper där det står följande: ”Däremot finns det kvalitativa fördelar i att sprida det minskade intaget. De kliniska kursernas storlek i Huddinge och Göteborg är enligt linjenämndens mening för stora för att vara optimala ur utbildningssynpunkt. Kontakterna lärare-studerande-patienter försvåras vid så stora kurser det fn är fråga om. En spridning av dimensioneringsminskningen skulle dessutom medge en flexibilitet när det gäller framtida dimensioneringsförändringar som inte finns vid en definitiv avveckling av en enhet. Ett förväntat minskat patientunderlag talar också för att kursernas storlek i Huddinge och Göteborg på sikt minskas.” Per Unckel säger att det framför allt är kvalitetshänsynen som får moderaterna att välja alternativet en nedläggning i Malmö. Den kraftfulla gensagan mot det synsättet — jag har nyss citerat vad man uttalat — kommer inte, vilket man kanske kunde tro, från Malmö utan från Stockholm. Det är Karolinska institutet som protesterar, eftersom det skulle beröras av en nedläggning. Det är alltså helt klart att en nedläggning i Malmö ur kvalitetssynpunkt skulle innebära en stor förlust. Men i Stockholm skulle en nedskärning ur kvalitetssynpunkt innebära en stor vinst. Det är helt obegripligt att man i det läget åberopar kvalitetsargumentet för den linje som socialdemokrater och moderater har valt. Även Per Unckel försöker resonera om ekonomin. För att vara på den säkra sidan tar han till en besparingseffekt på 10 milj.kr. Såvitt jag vet är det en helt ny siffra. Det belopp som nämnts i detta sammanhang är i stället 5-7 milj.kr. Malmö kommun är beredd att betala mellanskillnaden — annars skulle ju kommunen få motsvarande förlust. Sedan gör Per Unckel sitt mest häpnadsväckande utspel. Han säger nämligen att om det är så, att staten har subventionerat beloppet i fråga, måste Malmö kommun under alla omständigheter betala tillbaka dessa pengar. Per Unckel har ju föreslagit att tandläkarhögskolan i Malmö läggs ned. Slutsatsen av hans resonemang måste därför vara att Malmö kommun skall betala tillbaka 8 milj.kr. till staten, även om tandläkarhögskolan där läggs ned. Jag tycker att detta avslöjar hela den moderata argumentationen och graden av saklighet.

Herr talman! Jag vill uppmana Per Unckel att inte försöka blanda bort korten när det gäller UHÄ:s uttalande. UHÄ har nämligen sagt följande om tandläkarutbildningen: ”I UHÄ:s diskussion av tandläkarutbildning har båda huvudalternativen noga övervägts.” Det gäller alltså fyra fakulteter kontra tre. ”Därvid har planeringsberedningen för vårdyrkesutbildning m.m. enhälligt förordat alternativ A, dvs. utbildning på nuvarande fyra orter. UHÄ ansluter sig till PDV:s bedömning.” I planeringsberedningen ingår sakkunniga representanter. Det vet Per Unckel. Vidare har en reservation mot UHÄ:s beslut avlämnats. UHÄ:s förslag är emellertid helt entydigt och grundas på sakliga skäl. Det är just det där med sakliga skäl som fått oss folkpartister i utskottet att välja alternativet med fyra fakulteter. Jag vill framhålla att även vårt förslag innebär en nedskärning som är lika omfattande som den moderaterna och socialdemokraterna föreslår. 100 platser skall alltså bort i Stockholm, 40 i Malmö-Lund, 60 i Göteborg och 60 i Umeå. När det gäller utbildningen i Göteborg innebär förslaget, som jag tidigare sagt, en halvering av antalet platser. Plötsligt talar Per Unckel varmt för en nedläggning av utbildningen i Malmö. I moderaternas partimotion nämns i detta sammanhang Umeå, inte Malmö. Man undrar vad som hänt, särskilt med tanke på alla utgjutelser som förekommit. Om Per Unckel fick bestämma, var skulle han då vilja att nedläggningen skedde — i Umeå eller i Malmö? Jag anser att Per Unckel skall besvara den frågan. Vad kommer egentligen att hända? Det undrar nog alla. Tänk om moderaterna efter remissomgången hade sagt: Vi tar hänsyn till UHÄ:s förslag. Vi gör upp med folkpartiet och centern om bevarandet av utbildningen i Malmö, eftersom det överensstämmer med vad UHÄ uttalat. Vi gör upp med folkpartiet och centern om bevarandet av barnomsorgsutbildningarna i Uppsala och Borås, eftersom det överensstämmer med vad UHÄ uttalat. Vi har medverkat till en remiss. Remissyttrandet från UHÄ är entydigt. Därför gör vi upp med folkpartiet och centern. Många representanter för moderaterna, och även många moderata väljare, skulle säkert anse att det var en högst naturlig lösning. Om moderaterna, Per Unckel, i omröstningen medverkar till att ärendet återförvisas — socialdemokraterna kan uppenbarligen inte hålla ihop sin grupp, vilket väl är helt tydligt vid det här laget — skulle många moderater tycka att det var alldeles utmärkt. Då skulle situationen vara en annan. Då skulle vi återigen, på grundval av de argument som redan finns, få resonera om utbildningarna. Vi kan alltså göra upp om en utbildning eller om två eller tre utbildningar. Det är precis detta jag är övertygad om att en stor del av den moderata riksdagsgruppen mycket gärna vill. Se då till att vi får ytterligare en chans till en sådan uppgörelse. Jag tycker att moderaterna, med hänsyn till utbildningens och forskningens kvalitet, borde göra upp med folkpartiet och centern om att bevara utbildning och forskning av hög kvalitet.

Herr talman! Så har då Per Unckel talat. Hans tal var fyllt av artighetsfraser, till intet förpliktande. Han börjar med att säga att han känner respekt för dem som kämpar. Denna respektkänsla är nog inte mer värd än ett hej i någon av riksdagens korridorer. Och han avslutar sitt anförande med något som kanske också kan ses som en artighetsfras. När det gäller om socialdemokraterna kommer att stå fast vid sin uppgörelse med moderaterna eller inte säger han att moderaterna kommer att agera på samma sätt gentemot socialdemokraterna. Det påminner mig om uttrycket ”kliar du mig på ryggen, så kliar jag dig”. Fler studerande ger god forskning, säger Per Unckel. Men, Per Unckel, i ditt förlovade land, USA, tar man vid Harvarduniversitetet in 20 elever per år vid den odontologiska fakulteten. Om man har många elever i grundutbildning innebär det bara, liksom det gör i grundskolan och gymnasieskolan med stora skolklasser, att undervisningen uttunnas. Per Unckel gav mig ett svar på en punkt där den andre företrädaren för majoriteten inte gav något svar. Det framgick med önskvärd tydlighet att vad moderaterna är ute efter är att privatisera den tjänsteproduktion som möjligtvis kan genereras utifrån tandläkarhögskolan i Malmö. Det fanns en annan gemensam beröringspunkt mellan dessa två herrars anföranden, och den förstår jag inte riktigt. Jag skulle vilja fråga: Vilken högre dignitet tillmäter ni minoriteten i UHÄ:s styrelse i jämförelse med majoriteten? Vilka förändringar vill ni göra i UHÄ:s styrelse utifrån det ställningstagandet?

Herr talman! Jag tänker koncentrera mina tre minuter på herrar Ullenhag och Granstedt. Skiljaktigheterna mellan moderat syn på högre utbildning och vpk:s är så fundamentala att ett meningsutbyte oss emellan nog saknar varje relevans i detta sammanhang. Till Pär Granstedt vill jag föra fram följande tanke: Har centern aldrig undrat över varför det förhåller sig så att svensk odontologisk forskning anses vara så världsunik som den är? Har centern aldrig slagits av tanken att det möjligen finns något samband mellan detta faktum och det faktum att vi ändå har fakulteter av hygglig storlek? Vidare: Om ni anser att denna världsunika forskning blir ännu mer världsunik om den sker vid mindre fakulteter, varför har ni i så fall inte krävt en sådan minskning? Är det möjligen så att ni vid närmare eftertanke anser att argumentet inte håller, eller handlar det om att ni inte har råd? Vilket argumentet än är förstärker det mig i tron att svensk forskning på tandläkarområdet faktiskt mår bra av så stora utbildningsenheter som jag kan se framför mig att vi får enligt utskottsmajoritetens förslag. Pär Granstedt åberopar Stockholm och Karolinska institutet. Jag ber då att få påminna om vad jag sade i mitt anförande: Karolinska institutet kommer att åsamkas en neddragning i den form som är förenlig med ett ansvar för avvecklingen av verksamheten på Holländargatan. Besparingar är vidare inte Pär Granstedts bästa sida. Han påstår att jag har hävdat att Malmö kommun skall betala 8 milj.kr. till staten alldeles oavsett vad som händer med tandläkarhögskolan. Alldeles fel— fel hört och fel tänkt, Pär Granstedt! Vad jag hävdar är att Malmö kommun skall stå för kostnaderna för sin specialisttandvård, precis som alla andra i framtiden tvingas göra. Ingenting mer, ingenting mindre. Jörgen Ullenhag påstår att jag blandar bort UHÄ-korten. Jag har aldrig påstått någonting annat än att UHÄ:s majoritet i styrelsen hävdat att man skall stå fast vid fyra fakulteter, men detta har skett i ett sammanhang där nivån på det totala intaget är en annan än den nivå som jag ser framför mig. Jag har vidare hävdat att om det gäller att man skall gå ner till tre fakulteter, så säger UHÄ:s hela styrelse att det i så fall är Malmö som skall offras. Vi har valt att följa UHÄ:s styrelse i denna del och flyttat vår prioritering från Umeå till Malmö. Vi har gjort detta i synnerhet som det inte blev aktuellt att lägga ner Malmö Allmänna sjukhus och med hänsyn till den obillighet som det uppenbarligen skulle ha inneburit att falla undan och lägga ner både tandläkaroch läkarutbildning i en och samma stad. Det är vad som har hänt apropå Umeå. Jörgen Ullenhag vill att vi skall återvända till utskottet för att resonera. Resonera om vad, Jörgen Ullenhag? Vad är Jörgen Ullenhag beredd att diskutera med oss övriga, som har försökt att ta ansvar för en helhetslösning, medan folkpartisterna som ståndaktiga tennsoldater bestämde sig för att lämna rummet, när det blåstes i stridslurarna där utanför.
Herr talman! När det gäller uttalandet om de 8 miljonerna från Malmö råder jag Per Unckel att läsa vad som finns nedstenograferat. Jag förstår i och för sig att Per Unckel inte menade att Malmö kommun skulle betala 8 miljoner till staten även om tandläkarhögskolan läggs ner. Men om vi har kvar tandläkarhögskolan och Malmö kommun kan utnyttja den för sin specialisttandvård, så kan staten tillföras upp till 8 milj.kr., vilket täcker den mellanskillnad i besparing som föreligger mellan alternativen tre resp. fyra fakulteter. Därmed bortfaller besparingsargumentet, som alltså är majoritetens huvudargument. Men erbjudandet från Malmö kommun är ju inte beaktat i det betänkande som vi i dag har som grundval, när vi skall fatta beslut. Enbart detta borde räcka som motiv för en återförvisning av hela ärendet. Vidare för Per Unckel ett resonemang om forskningen och menar att det är därför att vi har så stora fakulteter som den svenska forskningen är så bra — Per Unckel använder uttrycket världsunik. Nu tror jag att det är att ta väl stora ord i sin mun, om man säger att svensk odontologisk forskning är världsunik. Det är kanske mera rättvist att säga att denna forskning ligger i toppklass i världen. Därmed har vi också sagt att det runtom i världen naturligtvis finns exempel på en forskning som har samma höga klass som den svenska. Flera av dessa exempel gäller odontologiska fakulteter som omfattar ca 50 intagningsplatser. Björn Samuelson nämnde i sitt inlägg, vilket Per Unckel väljer att inte kommentera, den odontologiska fakulteten vid Harvard, som ju är ganska ansedd och som omfattar 20 intagningsplatser. Det går alltså inte — med hänvisning till internationella erfarenheter — att hävda att en mindre fakultet skulle ha sämre förutsättningar att nå fram till en högklassig forskning. Däremot har vi aldrig påstått att en fakultet måste vara liten för att man skall få en högklassig forskning. Något sådant påstående har vi aldrig framfört, och vi har följaktligen aldrig heller krävt att man skall skära ner fakulteterna av detta skäl. Vad vi har hävdat är att det inte håller att påstå att fakulteterna måste vara stora för att kunna bedriva en högklassig forskning. Det är skillnaden. Detta är återigen exempel på att de argument som framförs av majoriteten — de må vara ekonomiska eller forskningsmässiga eller utbildningsmässiga — inte håller vid närmare granskning. Kvar står bara principresonemanget: Här gäller det att visa musklerna och visa att vi kan lägga ner en fakultet. Det tycker jag är en bedrövlig grund för ett beslut om nedläggning.

Herr talman! När det till att börja med gäller storleken på fakulteterna är det alldeles riktigt, som både Pär Granstedt och Björn Samuelson sagt, att man internationellt ofta har mycket lägre intagning än vi har. I Storbritannien t.ex. har 15 enheter av 17 mindre än 60 intagna. I Schweiz har alla fyra enheterna mellan 25 och 60, och i Norden utom Sverige har 8 av 9 enheter en intagning på mellan 35 och 59 platser. Med det förslag vi har lagt finns det faktiskt också möjlighet att göra ytterligare minskningar. Vi har inte nått något slags gräns i det avseendet. Det går alltså att klara fyra fakulteter, behålla forskning och utbildning av hög kvalitet och i en framtid också göra ytterligare neddragningar. Det är fullt möjligt, och det är naturligtvis just därför UHÄ har gått på detta förslag. Det gick litet för fort för Per Unckel. Han har uppträtt på arenan pigg och kry och skjutglad med en enda sak framför sig — att det skulle bli nedläggning till varje pris, någonstans och helst på flera ställen. Då var det inte så viktigt vad remissinstanserna sade. Varför gjorde ni inte upp med oss om en eller två av utbildningarna? Det hade varit fullt möjligt. Ni var tveksamma om exempelvis Uppsala, men ändå gjorde ni upp med socialdemokraterna om en nedläggning. Vad kommer ni att göra nu? Gäller uppgörelsen mellan socialdemokraterna och moderaterna eller inte? Vi har inte fått något klart svar på frågan — förutom uppgifter om en mängd extra sammanträden med riksdagsgrupper. Men vi vet fortfarande inte på eftermiddagen i dag om uppgörelsen gäller eller inte. Uppenbarligen gäller den inte — det har vi Ulf Adelsohns och nu också Per Unckels ord på — om en enda socialdemokrat fronderar mot partilinjen. Och vi vet att vi kommer att få den typen av förslag. Den intressanta frågan är: Vad gör moderaterna i det läget? Det är fullt klart att ni inte står fast vid uppgörelsen. Ni är beredda till omprövning. Är då inte det enda rimliga, Per Unckel, att lyssna på alla de argument som med förödande kraft har förts fram och fundera i en omgång till? Låt oss ta ett resonemang i utskottet och se om vi kan göra upp på någon punkt. Per Unckel frågar: Vad har tillstött? Jag tror att alla riksdagsmän här i huset kan tala om vad som har tillstött. Vi har fått en mängd sakargument och skrivelser. Nya saker har inträffat, vi har fått vittnesbörd om vilken kvalitet forskningen har genom ställningstaganden av utländska universitet. Initiativ har tagits från länsarbetsnämnden i Malmö, osv. Det finns en mängd material att fundera över och titta på. Det saknas således inte material, och det saknas inte underlag för en återförvisning. Det vore mycket trist, herr talman, om moderaterna i denna kammare genom att vägra återförvisning skulle medverka till att man lägger ned utbildning och forskning på tre orter. Jag tror att många skulle bli utomordentligt besvikna över det. Ta chansen och hjälp till att få ärendet tillbaka — ni har den nu.

Herr talman! Pär Granstedt började sin förra replik med att tala om att han förstod precis vad jag menade när det gällde de åtta miljonerna. Då frågar sig vän av ordning: Varför då i hela friden anklaga mig för något helt annat än vad jag har sagt? Möjligen ger detta agerande en liten vink om vad som händer när man låter det exalterade tonläget flyga iväg med argumenten. Möjligen är det så, Pär Granstedt, att några av argumenten passar sig bättre i offentliga anföranden än vid en saklig granskning, som tar hänsyn till deras innebörd. När det gäller forskningens kvalitet har vi nu hamnat i det läget att vi tvingas välja huruvida Pär Granstedts bedömning är mer sannolik än universitetskanslerns, förre rektorns vid Lunds universitet, under vilken den odontologiska fakulteten i Malmö faktiskt hör. Det är upp till kammarens ledamöter att avgöra vem som sannolikt har de bästa möjligheterna att bedöma hur det förhåller sig i det ena eller andra fallet. Jag tvivlar inte på att centern i detta fall kommer att välja Pär Granstedts bedömning. Moderata samlingspartiet kommer att välja universitetskanslerns. Pär Granstedt säger att det inte är något bra argument att vi skall visa att riksdagen faktiskt kan klara nedläggning av utbildningar. Jag undrar om Pär Granstedt har gjort sig bekymret att fråga de tandläkarstuderande som fick nej när de för några år sedan krävde att vi faktiskt skulle lägga ned utbildningar — därför att de var medvetna om det tandläkaröverskott som var i vardande. Då sade riksdagen: Vänta och se! Man skulle vänta på sådana strukturplaner som centern kräver nu. När utbildningsutskottet var i Göteborg den dag då regeringens förra förslag i denna fråga presenterades svarade samtliga tandläkarstuderande som jag frågade vad de skulle göra efter utbildningen: Vi har ingen aning. Kan ni ta på er ansvaret att medverka till ett beslut som gör att förutsättningarna för riksdagen att i fortsättningen begränsa intagningen på utbildningar utan framtid undanröjs? Jag är inte beredd att medverka till detta. Jörgen Ullenhag frågar varför inte folkpartiet och moderaterna kunde göra upp i utskottet. Det var kort och gott därför att folkpartiet och moderaterna har olika mening om tre eller fyra fakulteter. Jag skulle gärna vara beredd att ta hur många diskussioner som helst i hur många utskott som helst om jag bara fick det allra minsta lilla vittnesbörd om att det finns någonting i centerns och folkpartiets attityd som har förändrats. Sakläget är annars det att efter det att alla partier satt sig ned för att se om vi kunde ta ett gemensamt ansvar har folkpartiet och centern valt att klättra upp på de propagandistiska barrikaderna. Vi har valt att ta obehaget att stå fast vid en politik som vi anser är ansvarsfull för framtiden. Är folkpartiet och centern beredda att gå denna politik till mötes? Är ni det inte står jag fast vid min bedömning att återremiss är ett politiskt spektakel.

Herr talman! Den lektion i hur en beslutsprocess har utvecklat sig som vi har fått under den senaste tiden har sina poänger. I höstas skulle, som Pär Granstedt tidigare har redogjort för, skolan i Malmö få vara kvar. Någon månad före jul fanns en majoritet för att tandläkarhögskolan i Malmö skulle finnas kvar. Någon månad efter jul kom socialdemokrater och moderater plötsligt överens om att skolan skulle läggas ned. Centerns representanter i utbildningsutskottet reserverade sig då tillsammans med folkpartiets representanter. Ett par månader gick från det att sakskälen övervägde för ett bibehållande till att man utan förbarmande skulle göra rent hus med tandläkarutbildningen i Malmö. Överenskommelsen träffades, visade det sig dessutom i ett senare skede, utan tillräckliga sakskäl. Det framkom när en folkopinion med krav på medinflytande och insyn i de förhoppningsvis rationella skäl som låg till grund för beslutet började granska premisserna. Sakskälen var tämligen svaga, och man hade dåligt på fötterna. När utbildningsutskottets moderate talesman i denna fråga ställdes mot väggen vid ett besök i Malmö tvingades han hänvisa till källor som han inte ville avslöja. Granskningen av argumenten gjorde att opinionen växte. Namninsamlingen, som nu omfattar minst 50 000 namn, mer än en fjärdedel av Malmös samlade befolkning, talar sitt tydliga språk. Den tuffa attityd som moderater och socialdemokrater kunde kosta på sig i förlitan på att de hade en säker majoritet i riksdagen bakom sig fick plötsligt ett grundskott. Det som från början var avsett att bli en demonstration av en fast beslutsamhet att spara, kosta vad det kosta ville, började pendla över i en föga uppbygglig tveksamhet som var nödtorftigt kamouflerad till halstarrighet. De senaste dagarna har visat hur positionerna långsamt har börjat vackla inför opinionens tryck och hur ett tillstånd av allmän förvirring har inträtt. En så viktig fråga som nedläggningen av en stor utbildningsanstalt skall nu avgöras på ett som det har visat sig bristfälligt underlag. Ja, egentligen är det föreliggande materialet inte bristfälligt. Tvärtom är det både fullständigt och ganska entydigt. Däremot är majoritetens slutsatser av materialet bristfälliga. Därför är det svårt att hitta något annat skäl än prestigeskäl för att man hittills inte har velat ompröva sin ståndpunkt. Ändå borde en omprövning vara det enda rimliga. Den förvirringens situation som har rått under de senaste dagarna skulle kunna vara sorglustig, om inte så stora värden stod på spel. Nu är den tragisk och grotesk. Ingen har in i det sista riktigt säkert vetat hur utgången i denna fråga skulle bli, en fråga som berör 500 anställda och dessutom elever och patienter, utbildningsmöjligheterna för ungdomarna i rikets största stad, nyrestaurerade lokaler, som måste läggas i malpåse eller kanske nedmonteras, samt avancerad forskning som lämnats i träda. Allt dettas vara eller inte vara skulle enligt vad som har framkommit i massmedia och i riksdagens korridorer kunna hänga på några enstaka röster till eller ifrån beroende på hur deserteringarna från huvudstyrkans frontlinjer fortskrider. Den upplysta opinion som förundrad har åsett processens fortskridande är fullt medveten om att majoriteten klamrar sig fast vid hopplösa positioner och att argumenten inte håller. Dessutom vet man att det föreligger alternativa lösningar, som tillgodoser behovet av nedskärningar i antalet utbildningsplatser och av sparsamhet med statens medel. Vi har aldrig motsatt oss neddragningar. Också vi vill ha en minskning av antalet platser och en sparsamhet med statens medel. Den lösning som vi erbjuder tillgodoser dess bättre decentraliseringen av utbildningen. Det framstår klart att alliansen mellan socialdemokrater och moderater är inte bara ohelig utan också osaklig och omöjlig. Det är en återvändsgränd ur vilken de båda partierna kan ta sig bara genom att backa. Man har verkligen anledning att fråga sig om det är samhällsekonomiskt försvarbart att för en besparing på några miljoner kronor avhända sig resurser för det mångdubbla beloppet och dessutom friställa 500 personer, varav 365 är kvinnor. Arbetslösheten i Malmö och Malmöhus län är den näst högsta i landet. Arbetslösheten bland kvinnor är i Stockholm 1,4 26 och i Malmö 5,6 976, alltså 4 gånger så stor som i Stockholm. Även i fortsättningen måste vi ha kvar tandläkarhögskolan i Malmö men såsom alternativ minska antalet platser också i Stockholm. Tandläkarhögskolan i Stockholm kan mycket väl minska från 120 till åtminstone 100 intagningsplatser. I ett internationellt perspektiv är fakulteten i Stockholm en mastodont. Forskningen och den praktiska utbildningen vid våra tandläkarhögskolor har givit till resultat att folket på fältet — tandvårdsteam, tandsköterskor, tandhygienister, tandtekniker och tandläkare — har lyckats med konststycket att få tandvårdskostnaderna framöver att minska oavbrutet. Den förebyggande vården, profylaxen, har givit ett strålande resultat. Våra barn har således omkring en tiondel så många kariesangrepp per år som den medelålders och äldre delen av befolkningen hade såsom barn. Nationalekonomiskt innebär detta att landets tandvårdskostnader kommer att sjunka år från år framöver. Våra odontologiska utbildningscentra har gjort ett utomordentligt gott nationalekonomiskt arbete. Svensk tandvård står i högsta världsklass. Samtidigt ropar stora delar av världen efter skickliga tandvårdsteam. Högskolorna själva har redan tagit initiativ till att sälja tandvårdsutbildning till länder som har ekonomiska resurser men få utbildningsanstalter. Det är i hög grad know-how som vårt land skall leva på i fortsättningen, och det är bara att slå in på den väg som svensk industri för länge sedan beträtt. Ett initiativ i den riktningen har redan tagits av SAS, Landstingsförbundet och Läkarförbundet, som stakat ut en framkomlig väg för andra former av insatser på hälsovårdens område. Enighet råder alltså om en minskning av den totala intagningen av tandläkarstuderande från 380 till 260, men det föreligger två alternativa lösningar. Det ena alternativet innebär att samtliga fyra tandläkarhögskolor får vara kvar, medan det andra alternåtivet går ut på att tandläkarhögskolan i Malmö skall läggas ner. Ur besparingssynpunkt är de så gott som likvärdiga. En internationell jämförelse visar också att en tandläkarhögskola med 40 intagningsplatser är vanlig, medan 120 platser, som vid högskolan i Stockholm, är någonting ovanligt. Från alla håll har dessutom vitsordats att den odontologiska forskning som bedrivs vid tandläkarhögskolan i Malmö ligger på en mycket hög nivå vid såväl en nationell som en internationell jämförelse. Även vid en minskning av antalet utbildningsplatser till 40 talar internationell erfarenhet för att den höga forskningsnivån kan bibehållas i Malmö. I besparingsoch nedskärningstider avslöjas obarmhärtigt den regionalpolitik som ett parti företräder, och strävan till centralisering förnekar sig inte. En nedläggning i Malmö skulle innebära att hela den södra regionen, som representerar en fjärdedel av landets befolkning, berövas en utbildning och att närmare 50 22 av utbildningskapaciteten koncentreras till Stockholm. En nedläggning av tandläkarhögskolan i Malmö står i direkt motsats till den målsättning som riksdagen antog 1982 om hur regionaloch sysselsättningspolitiken skulle bedrivas i vårt land. Statliga myndigheter skallt.ex. vid en nedläggning i sina beslut ”ta hänsyn till verksamhetens betydelse för sysselsättningen, servicen och miljön i olika regioner och även i övrigt verka för att de regionalpolitiska målen uppnås”. Tillsammans med alla andra argument för tandläkarutbildningen i Malmö framstår beslutet om nedläggning av tandläkarhögskolan som särdeles illa underbyggt just med kännedom om den arbetslöshet som har drabbat Malmö och Malmöhus län. Därför får man hoppas att åtminstone socialdemokrater och moderater i Skåne stöder kravet på återremiss, så att socialdemokrater och moderater i utbildningsutskottet får litet extra tid för eftertanke. Vi i centern har tagit ställning för att tandläkarhögskolan skall vara kvar. Herr talman! För centerns del är det en självklar ståndpunkt, därför att regionalpolitiken måste vara bestämd av strävan att decentralisera och sprida

Herr talman! Nedläggning av tandläkarhögskolan i Malmö är, anser jag, ett oklokt beslut. Dess fortlevnad är en både regional och nationell angelägenhet. Argumenten för dess bevarande är många och tunga. Jag skall inte återupprepa dem. Uppgörelsen mellan moderater och socialdemokrater var förhastad och olycklig. Det har bekräftats av ledamöter från dessa partier. Mycken vånda kunde ha besparats dem, om partierna öppet erkände: Vi hade fel. Vi är beredda att ompröva beslutet. Det skulle ha skapat respekt. I stället får jag en känsla av att man nu försöker lägga skulden för skolans nedläggning på varandra och att man taktiskt bevakar om någon avviker från det andra partiet. Då — men först då — skulle man kunna agera på ett annat sätt. Detta skapar ingen respekt, snarare tvärtom. Jag skall här och nu rikta en vädjan till riksdagens ledamöter och i synnerhet till dem som tycker att partilojaliteten måste gå före deras väljares önskemål och uppfattningar. Min vädjan går ut på att de skall medverka till att tandläkarhögskolan i Malmö blir kvar. Till denna vädjan fogar jag några citat från tidningen Arbetet, trots att den tidningen oftast betraktas som officiellt språkrör för det socialdemokratiska partiet. Men i följande skrivning är det — oberoende av politisk ideologi — mycket lätt att instämma.

Tandläkarhögskolan i Malmö bör kunna räddas.” Ja, nog finns det rader av oantastliga argument för att skolan skall få finnas kvar. Nu skall klokskapen prövas. Ett bevis på klokskap är att låta utskottet ytterligare syna alla de nya argumenten, dvs. att stödja förslaget om återremiss. Brist på klokskap är det däremot att avstå från att markera sin vilja, vilket betyder att förslaget om återremiss avvisas och vi har att ta ställning till tandläkarhögskolans i Malmö vara eller icke vara. En nedläggning av sin röst vid detta tillfälle räddar varken skolan, respekten eller det egna samvetet. Herr talman! Med detta instämmer jag i förslaget om återremiss.

Herr talman! Dekanus vid den odontologiska fakulteten i Malmö gjorde för en tid sedan den iakttagelsen att socialdemokrater och moderater var för sig kunde ha goda idéer. Men när de gick samman kunde det få de märkligaste konsekvenser. Detta gäller särskilt det område vi i dag diskuterar, men det gäller alldeles säkert också överenskommelser med socialdemokrater i andra konstellationer som har förevarit. Det senaste exemplet är Dagmaröverenskommelsen om läkaretableringen, och vi skall inte glömma ”den underbara natten”. Beträffande läkaroch tandläkarutbildningarna hade det varit riktigare av regeringen att återta sitt förslag, detta ofullgångna opus, som man lade fram i besparingspropositionen i höstas. Man skulle därefter ha återkommit med ett bättre underbyggt förslag till vårriksdagen. Det är ju ändå regeringen som har ansvaret och makten. I stället har nu utbildningsutskottet fått försöka kompromissa sig fram till ett förslag, och det har inneburit att någon motionsrätt inte har förelegat i de frågor som vi i dag har att ta ställning till. Det är inte bra. Resultatet har blivit att en skola med god forskning, ett elevintag som tillfredsställer höga kvalitetskrav och ett patientunderlag för undervisningen som är helt överlägset det man har i Stockholm och Umeå föreslås bli nedlagd. — I Malmö behöver man inte, herr talman, ta hundar till hjälp som demonstrationsoch arbetsunderlag i utbildningen. Att lägga ner tandläkarhögskolan i Malmö är enligt min mening sakligt felaktigt. Jag kan inte rösta för ett sådant förslag. I den moderata kommittémotionen 1983/84:140 föreslogs att tandläkarhögskolan i Umeå skulle läggas ner. Jag menar att det ställningstagandet sakligt sett var bättre underbyggt, trots att det skulle innebära att omfattande investeringar inte kunde användas på planerat sätt. Nu inser jag, efter de diskussioner som har föregått utskottsbetänkandet, att ett sådant förslag inte skulle kunna vinna kammarens majoritet. I reservationen från centern och folkpartiet föreslås att utbildningen skall vidmakthållas vid alla fyra tandläkarhögskolorna, men med reducerad intagning. På lång sikt — och jag understryker att jag avser konsekvenserna på lång sikt — tror jag detta alternativ blir något dyrare än ett alternativ med tre enheter. Men inledningsvis kommer ett treenhetersalternativ att dra ökade kostnader, och det är i dag som vi har våra stora ekonomiska bekymmer. Det finns därför enligt min mening skäl för att som ett första steg i en nödvändig omfattande reducering av tandläkarutbildningen acceptera den lösning som föreslås i reservationen. Denna ståndpunkt är inte något uttryck för bypolitik, herr talman, utan jag menar att det är den politik som skulle gynna landet i dess helhet. Avslutningsvis vill jag säga följande: Det engagemang som personalen vid tandläkarhögskolan i Malmö har utvecklat för att påvisa behovet av skolan är enastående. Det sägs att droppen urholkar stenen, och då borde den störtsjö av argument som har förts fram för länge sedan ha raserat den mur av motstånd som har rests. Herr talman! Hur voteringen i dag än slutar vill jag önska: Måtte sammanhållningen kring skolan inte svikta, utan fortsätta att vara ett starkt stöd för framtida insatser för att utveckla forskning, fortbildning och internationella engagemang!

Herr talman! I den besparingsproposition som lades fram för riksdagen i höstas föreslog regeringen en minskning av tandläkarutbildningen med 120 platser genom en nedläggning av tandläkarhögskolan i Göteborg. Utbildningsutskottet, som uppenbarligen fann förslaget oacceptabelt, remitterade ärendet till UHÄ, som förordade att minskningen i stället skulle ske med bibehållande av samtliga nuvarande högskolor, dvs. högskolorna i Stockholm, Göteborg, Umeå och Malmö. UHÄ:s förslag byggde på en samlad utbildningspolitisk, forskningspolitisk och regionalpolitisk bedömning. Det är därför naturligtvis ytterst förvånande att utbildningsutskottets socialdemokrater och moderater enats om att lägga ner all tandläkarutbildning i Malmö. De argument som utskottsmajoriteten anför för sitt ställningstagande är milt sagt svaga. Utskottet säger till att börja med att nedläggningen av utbildningen på en enda ort ger störst besparingseffekt. Den uppfattningen saknar praktisk förankring. Den tar inte hänsyn till att utbildningen har stor betydelse för den omkringliggande regionen och för andra verksamheter inom samma högskoleenhet. Den totala samhällsekonomiska effekten av en total nedläggning blir stora förluster. Till detta skall läggas att en nedläggning av utbildningen innebär att sjukvårdshuvudmännen i regionen, alltså inte bara Malmö kommun utan också andra sjukvårdshuvudmän i södra regionen, får bygga upp en egen specialistvårdsverksamhet. Enbart för Malmös vidkommande innebär detta en merkostnad på mellan åtta och tio milj.kr. Det andra argument som utskottet använder för en nedläggning av tandläkarhögskolan är att man hyser oro för att kvaliteten i utbildningen skall hotas, om man starkt tunnar ut underlaget för utbildningen på ett flertal orter. Det uttalandet bygger verkligen på lös grund. Tvärtom har det med stor tydlighet visats att utbildningskvaliteten i vart fall inte skulle behöva förlora på att man följer UHÄ:s förslag. Internationella jämförelser visar att mindre tandläkarhögskolor väl hävdar sig jämfört med större enheter. Det är också en generell erfarenhet från utbildning på andra utbildningsområden. Herr talman! Det var några korta kommentarer till utskottets motivering för sitt förslag. Det finns också en rad andra argument för bibehållandet av tandläkarutbildningen i Malmö, vilka vid det här laget borde vara väl kända - för kammarens ledamöter. Jag skall upprepa ett par. Från alla håll har vitsordats att den odontologiska forskning som bedrivs vid tandläkarhögskolan i Malmö och som metodiskt byggts upp under skolans hittillsvarande verksamhet ligger på en mycket hög nivå, både nationellt och internationellt. Det är en forskningsverksamhet som bedrivs i intimt samarbete med flera utanför högskolans stående institutioner. Denna kvalificerade forskningsverksamhet skulle allvarligt hotas vid en nedläggning av tandläkarutbildningen i Malmö. Regionalpolitiskt innebär en nedläggning av utbildningen i Malmö att den södra sjukvårdsregionen med en fjärdedel av landets befolkning blir utan grundläggande tandläkarutbildning. Nära hälften av det totala antalet utbildningsplatser kommer i framtiden, om kammaren följer utskottets förslag, att koncentreras till Stockholm. Detta kan inte vara rimligt från regionalpolitiska och utbildningspolitiska utgångspunkter. Arbetsmarknadsläget i Malmö kommun är naturligtvis också ett viktigt argument för att avvisa utskottets förslag. Enligt arbetskraftsundersökningen uppgick den relativa arbetslösheten fjärde kvartalet 1983 i Umeå till 2,5 90, i Stockholm till 1,6 2, i Göteborg till 3,2 26 och i Malmö till inte mindre än 5,4 26. En nedläggning i Malmö skulle alltså drabba den utbildningsort som har de sämsta arbetsmarknadsmässiga förutsättningarna att bära nedläggningen. En nedläggning av utbildningen i Malmö drabbar också främst den kvinnliga arbetslösheten, som redan i dag är fyra gånger så hög som i Stockholm. Herr talman! Det går att fortsätta uppräkningen av argument som visar att utskottets förslag är oacceptabelt: tandläkarhögskolans ställning som ett centrum för vidareutbildning, efterutbildning och specialistvård, de långt framskridna planerna på en internationell utbildning av tandläkare och tandvårdspersonal och en verksamhet som allvarligt hotas vid en nedläggning av tandläkarutbildningen. Utskottet har i sitt betänkande förordat att man tar till vara frigjorda resurser genom uppbyggande av specialistutbildning, fortoch vidareutbildning och internationell utbildning samt att man prövar möjligheterna att bibehålla forskningsresurser genom samarbete med universitetet i Lund och med i Malmö uppbyggd specialisttandvård. Det är naturligtvis bra att utskottet gör sådana skrivningar i sitt betänkande.

Det skulle gagna inte bara regionen utan hela landet. Herr talman! Utskottets förslag skulle medföra så allvarliga skadeverkningar utbildningsmässigt, forskningspolitiskt och regionalpolitiskt att det måste avvisas av kammaren. Förslaget är sällsynt illa genomtänkt. Det enda rimliga är att följa den linje som UHÄ förordat och som reservation nr 5 knyter an till. Detta bör bli kammarens beslut i frågan.

Herr talman! Den repliken är en fråga. Vad innebär det sista uttalandet beträffande röstning vid slutvoteringarna?
Herr talman! Lars-Erik Lövdén kom med en förödande argumentation till förmån för tandläkarhögskolan i Malmö. Sedan gjorde han det halsbrytande numret att inte yrka på återförvisning av ärendet. Detta bidrar inte till att förbättra allmänhetens uppfattning om politikerna.
Herr talman! Jag vill till Per Unckel och Björn Samuelson säga följande. När det om någon timme blir omröstning i kammaren, kommer er nyfikenhet att stillas. Då får ni veta vilken ställning de socialdemokratiska ledamöterna från regionen har tagit. Till dess får ni lugna er.
Herr talman! Som jag sade i mitt huvudanförande för någon timme sedan förutsätter svåra beslut, där man begär lojalitet från de egna partiernas riksdagsledamöter inom en viss speciellt utsatt region, att de kan påräkna motsvarande lojalitet från andra partiers kolleger. Jag vill därför i denna debatt rikta min fråga till huvudföreträdarna för regeringspartiet: Är ni beredda att garantera att era riksdagsledamöter är lojala gentemot utbildningsutskottets förslag beträffande de delar som har berörts i den här debatten?
Herr talman! Detta är ett cyniskt spel med människors kamp för rätt till arbete, detta är en form av våld.
Herr talman! De socialdemokratiska riksdagsledamöterna i regionen har från början gett ett klart besked om var de står i frågan. Vi avvisar förslaget om nedläggning av tandläkarhögskolan i Malmö. Jag vill än en gång säga till Björn Samuelson: Den här kammaren skall fatta beslut om någon timme. Då kommer det att helt klart framgå hur kammarens ledamöter röstar. Till dess får Björn Samuelson tygla sin nyfikenhet.

Herr talman! Jag skall börja med att säga att jag tänker tala i den här kammaren så pass högt att människor hör vad jag säger. Det är, enligt min mening, dålig talarstil att stå och mumla, så att det inte hörs. Jag vill också säga att man inte är någon större statsman för den sakens skull. Vad är den stora faran för politikens anseende i Sverige i dag?

Människor tolererar inte längre politik i den formen. Faran är att när de möter politiken i sådan gestalt, så leder det till avståndstagande och förakt. Ett skolexempel på sådan politik är utbildningsutskottets behandling av landsortens högskolor. Kanske särskilt skarpt framträder det galna och irrationella i behandlingen av frågan om tandläkarhögskolan i Malmö. Ledningarna för två stora partier — som annars gör sitt bästa för att ta heder och ära av varandra — går plötsligt ihop för att lägga ned tandläkarutbildningeni sydliga Sverige. Är det då så märkligt efter alla turer om folk i Göteborg och Malmö frågar sig: Vad är det egentligen vi röstat på i riksdagsvalen? Vad skall man säga inför beteendet — det politiska beteende som växlar likt vädret i april? Ena veckan är det Göteborgs tandläkarhögskola som är den lämpligaste att lägga ner. Men så lyckas inte det, av maktpolitiska skäl. Och veckan därpå har då Malmö blivit det lämpligaste nedläggningsalternativet. Åsikter vrängs ut och in. Sakargument byter färg. Jag vill fråga majoriteten i utbildningsutskottet: Förstår ni inte hur förödande intrycket av detta är och hur det verkar på människors tilltro? Inser ni inte att det parlamentariska systemet är en för viktig institution och representerar för viktiga medborgerliga rättigheter för att den skall få ge en sådan bild av sig själv utåt? Vad är det sedan för argument som majoriteten presenterar? Först besparingsargumentet. Vad är det man sparar på att lägga ner i Malmö i stället för att gå på en fördelad nedskärning? Man sparar 4 milj.kr., säger man. Men alla vet ju att det är en ren bokföringstransaktion. Den s.k. besparingen är bara en överföring. Den kommer igen på arbetsmarknadssi dan. Den kommer igen i kostnaderna för de 14 000 patienter som ändå måste ha sin tandvård. Alla inser att det är en skenbesparing och att kostnaderna för den offentliga sektorn i själva verket stiger. Detta inser människor, och de frågar sig varför denna ekonomiska enfald skall vara något som riksdagens utbildningsutskott skall satsa hela sin prestige på. Det irrationella och verklighetsfrämmande når dock sin höjdpunkt när expertspråket tågar in i diskussionen. Någon liten klättermus i någon centralförvaltning har hittat på något som kallas för tårtbitsprincip. Och nu säger man att tårtbitsprincipen är bättre än osthyvelsprincipen. Med det menas att det är mer ekonomiskt att lägga ner en hel enhet än att fördela nedskärningen på flera. Detta är skrivbordsteorier, abstraktioner som inte har med verkligheten att skaffa. Handen på hjärtat, är det inte så att själva språkbruket på ett ganska kusligt sätt avslöjar hur centralbyråkratin ser på landsortens högskolor. I verkligheten handlar det om vård och omsorg, om arbete för människor och om vetenskaplig tankemöda. Det handlar om en någorlunda allsidig samhällelig struktur ute i regionerna. Allt detta kallar centralbyråkraten för tårtbitar. En tårtbit kan man som bekant ta på en liten spade, lyfta bort och kasta i slasken. Nu består verkligheten inte av tårtbitar och ostskivor. I många verksamheter är det tvärtom så — och detta finns det många vetenskapliga studier på — att en struktur med flera mindre enheter är effektivare. Det gäller bl.a. tandvårdsutbildningen. En enhet med reducerat intag studerande kan fördjupa utbildningskompetensen. Detta är särskilt viktigt med tanke på de mångsidigare behov som kommer att finnas på tandvårdsområdet på sikt. En mindre enhet kan bättre utnyttja patientunderlaget och i gengäld förbättra vården. Flera mindre enheter får större kringeffekt på varje regions tekniska och kommersiella utveckling än vad få större enheter får. Verkligheten är mer variationsrik än teorin. Det är nu inte alltid på det sätt som jag här beskriver. Det finns verksamheter där andra lagar och andra förutsättningar gäller, det är också klart. Men i det här fallet stämmer det. Människorna ute i livet inser att verkligheten är mera variationsrik och att man måste ta hänsyn till dessa variationer vid planering och bedömningar. Människorna reagerar genom att säga till politikerna: Så länge ni envisas med att röra er i en värld av ostkanter och tårtbitar är ni oss främmande. Innan man river ner en högskola, innan man förstör en struktur, som bara under lång tid kan byggas upp igen, måste man tänka på sikt. Man kan inte som utbildningsutskottet bara tänka ett budgetår i stöten. Den tidigare nödsituationen på barnoch ungdomstandhälsans område krävde en hög och snabb utbildningsfrekvens. Verkningarna har visat sig i bättre tandhälsa. Utbildningen måste därför under en period minskas, möjligen minskas ganska kraftigt. Men vad sker sedan? En större del av befolkningen behåller sina tänder längre. Vårdbehoven blir då återigen större, men också till sin art mer mångsidiga. Från att ha varit mer utpräglat teknisk blir tandvården mer beroende av forskning utifrån ett bredare socialt och hälsopolitiskt synsätt. Just denna samhällsodontologiska inriktning har varit starkt betonad i Malmö. Framtidens tandvård kan inte heller bedrivas utifrån ett så högt patientantal per tandläkare som hittills. Efter en viss svacka ökar behovet och förändrar sin kvalitativa karaktär. Ett minimikrav är väl ändå, i förnuftets namn, att man ser utbildningen och forskningen i detta större sammanhang, innan man tricksar med tårtbitar och byter ut nedläggningsprojekt. Jag vill nu, herr talman, övergå till ett annat perspektiv på den fråga som diskuteras. Jag vill vända mig till utbildningsutskottets ordförande Georg Andersson, liksom till alla de ledamöter i det moderata och det socialdemokratiska partiet som är valda att företräda landsorten. Jag vill fråga er: Ser ni inte det politiska spel som rullas upp bakom besparingsparollernas mask? Ser ni inte att vad det gäller är ett stort upplagt försök att på olika områden, det här såväl som på andra, vältra besparingarna över på landsorten? Det går nu inte utan vidare, ty regeringen och centralbyråkratin vet att landsorten har majoritet i kammaren. Därför måste centralmakten göra två saker. Den måste använda partikanslierna för att försöka tvinga er till lojalitet mot något ni innerst inne tycker är avskyvärt. Den måste splittra landsorten, så att den ena regionen kan spelas ut mot den andra. Det är därför det är så tragiskt med utbildningsutskottets ordförande Georg Andersson. Han är landsortspojken, som man skall använda för att splittra landsorten. Vad han inte förstår är att det i nästa omgång kommer att gälla hans egen region. Då är han en för centralmakten förbrukad vara, och då kommer centralmakten att försöka hitta någon annan lika tjänstvillig, som håller i den yxa som skall slå mot Umeå eller Luleå eller Östersund. Under den förgångna tid, herr talman, när den ekonomiska tillväxten var snabb och stark i västra Skåne, framförde jag som Malmörepresentant många gånger i kammaren kritik mot storstadskoncentrationen, och jag hävdade också kravet på solidaritet med Norrland.

Med den roll aan spelar nu, förlorar han all respekt jag hittills haft för honom. Det finns bara ett försvar mot den nedrivningspolitik som nu riktas mot landsorten. Det är att landsorten håller samman. När Borås och Visby är hotade, då skall Malmö och Göteborg ställa upp till deras stöd. När Norrland är hotat, då skall vi som representerar de stora befolkningscentra i söder solidariskt lägga vår tyngd i vågskålen. Bara så kan man garantera ett Sverige med rimlig rättvisa och jämställdhet mellan olika landsdelar och med en social och kulturell standard som är tillgänglig för människor i alla regioner. Jag skall slutligen vända mig till alla de ledamöter från Skåne och Blekinge som representerar moderaterna och socialdemokraterna. Jag skall inte utnyttja den samvetskonflikt ni nu befinner er i — en konflikt som ni, efter vad det verkar, kanske ännu inte riktigt har kämpat till slut. Jag hör att utbildningsutskottets ordförande skrattar upprepade gånger under mitt anförande. Jag visste inte att jag var en så stor humorist. Eller är det kanske bara ett utslag av det förakt som han känner för södra Sveriges problem? Jag tar det i så fall som en markering och tackar. Jag skall delge er representanter för moderaterna och socialdemokraterna en liten smula av min egen blygsamma erfarenhet från konfliktsituationer av det slag som ni nu upplever. Min uppfattning är att man som politiker måste ha en överordnad lojalitet. Man måste välja. Partiledningar kan verka mäktiga, hotfulla och högljudda. Men det är mest tomt buller. Partiledningar och partikanslier kommer och går. De kan byta åsikt från den ena dagen till den andra. Det varaktiga i livet är de människor som har valt oss och som väntar sig att vi skall försvara deras levnadsförhållanden. Det viktigaste rättesnöret är den egna övertygelsen om rättvisa. Man löper i det långa loppet ingen fara, om man håller sig till den principen. Gör man det inte, leder det i längden till ett personligt sönderfall och till att man mår mycket dåligt. Jag vill till sist be er också om en annan sak: Var uppriktiga i ert ställningstagande! Låtsas inte att ni röstar emot som en ren demonstration. Försitt inte chansen att genom en återremiss ge en tidsfrist för en omprövning av frågan. Hjälp regeringen att ta ett förnuftigt initiativ. Hjälp utbildningsutskottet att ta sig upp ur det träsk som det lyckats trampa sig allt djupare ner i.
Herr talman! Jag vill bara konstatera att Jörn Svensson här har uppträtt som en mycket utmanande moralist mot många av oss, i synnerhet mot mig. Jag noterar att han nu har förlorat all respekt för mig. Det får jag väl leva med. Viktigast är ändå att mina uppdragsgivare i väljarkåren har kvar sin respekt för mig och mitt politiska arbete. Det gläder mig att min väljarkår är betydligt större och stabilare än Jörn Svenssons.

Herr talman! Det beror på, Georg Andersson, hur den jordglob som man har i sitt hem ser ut. Om man bara har sitt eget län på jordgloben, kan jag förstå att man kan försvara den typ av provinspolitik som innebär att man på andra landsortsprovinser vältrar över det som man själv vill slippa, att man kan tycka att det skall vara politikens mening och att man driver denna politik även till priset av att man därigenom hjälper centralmakten att belasta landsorten. Jag hävdar att Georg Andersson här avslöjar att hans lojalitet uppåt är mycket större än hans lojalitet nedåt.

Herr talman! Det är ofrånkomligt att man kontinuerligt disponerar om utbildningar vid högskolorna med hänsyn till en rad faktorer. Det gäller arbetsmarknadens utveckling på litet längre sikt, i den mån man kan bedöma den, det gäller det beräknade utflödet av utbildade vid högskolorna och det gäller de studerandes preferenser, så som de kommer till uttryck i ansökningstillströmningen till olika utbildningar. Behovet av omdisponeringar av resurserna gör sig särskilt gällande för utbildningar som kräver stora kostnader och som har en snäv inriktning mot en begränsad del av arbetsmarknaden, om denna arbetsmarknad är starkt vikande. Begränsningar i intagningen är således ibland nödvändiga — främst med hänsyn till de studerande, som inte bör lockas till utbildningar inom yrken där risken för arbetslöshet kan bedömas vara mycket stor. Ur samhällets synpunkt är det naturligtvis också viktigt att felsatsningarna inte blir alltför stora. Men det är två saker som enligt min mening är viktiga att hålla i minnet härvidlag. Det ena är att prognoser ofta är osäkra mätinstrument. De slår ibland fel, rätt rejält, vilket ett par årtionden av mer planerad utbildningsstruktur på högskolesektorn har lärt oss. Det senaste belysande exemplet är utvecklingen på ingenjörssidan, där många färdigutbildade för några år sedan hade väldigt svårt att få jobb och där det var svårt att fylla utbildningsplatserna. Nu är situationen helt omvänd. Det är ett väldigt sug efter kvalificerade tekniker, och utbildningssystemet har svårt att svara upp mot efterfrågan. Det andra är att neddragningar av kapaciteten på vissa utbildningslinjer inte får leda till en total minskning av satsningen på högskoleutbildningen. Tvärtom är detta en sektor som måste öka om vi skall klara att hänga med i internationell konkurrens på olika områden. Besparingsaspekten på det här området är således enligt min mening tämligen irrelevant. De medel som dras in på utbildningar med dålig arbetsmarknadsprognos bör återföras till andra högskoleområden med bättre framtidsutsikter. Det är således en förnyelse som bör leda till expansion, inte till totala bantningar. Men detta är dess värre den samlade effekten av högskolepolitiken i det skede den är i nu. Till detta kan läggas en tredje aspekt: Många utbildningar vetter mot breda samhällssektorer. Utbytbarheten vad gäller yrken är således stor. Detta minskar ytterligare värdet av arbetsmarknadsprognoser. Det viktiga här är snarast att ungdomarnas utbildningsambitioner kan tillgodoses. Man kan över huvud taget fråga sig om det är vettigt och rimligt att ungdomar förvägras utbildning, när alternativet ofta är arbetslöshet eller beredskapsarbeten som inte leder någonstans. Några års högskoleutbildning kommer man som regel alltid att ha glädje och nytta av. Detta är, herr talman, några övergripande synpunkter, i tider när den ena besparingsvågen efter den andra sveper över högskolevärlden, samtidigt som alla talar om hur viktigt det är med utbildning och forskning. Dagens ämne gäller dock i första hand ett par begränsade områden där en neddragning av utbildningskapaciteten kan motiveras med rätt säkra förutsägelser om relationerna mellan tillgång och efterfrågan på färdigutbildade. Även om — som den aktuella diskussionen i anledning av ett annat ärende visar — vi fortfarande har stor läkarbrist i betydande delar av landet, är det uppenbart att det finns skäl för att på lång sikt minska det intag som vi nu har. Detsamma gäller tandläkarutbildningen. Den viktiga frågan blir då hur den kvarvarande utbildningskapaciteten skall fördelas mellan olika utbildningsanstalter och regioner. Härvidlag är det två aspekter som borde vara rätt självklara vid en bedömning av hur bantningarna skall göras. Den ena är att man även vid en neddragning bör se till att man på det mest effektiva sättet tillgodogör sig de resurser som redan finns uppbyggda för forskning och utbildning vid befintliga anläggningar. Att med ett penndrag rasera hela institutioner som har en hög standard när det gäller forskning, utbildning och utrustning är en allvarlig resursförstörelse som väger upp de besparingar som man tror sig göra. Det får också negativa sekundäreffekter för annan forskning och utbildning, eftersom det finns ett beroende över ämnesgränserna mellan olika discipliner. Den andra aspekten är att man måste se till att inte hela landsändar utarmas på utbildning och forskning inom områden som är av stort allmänt intresse. Båda dessa aspekter har i hög grad relevans vad gäller de attacker som på olika sätt riktats mot den södra högskoleregionen under senare tid. Först gällde det forskning och utbildning vid Malmö allmänna sjukhus, som regeringen ville lägga ned helt i strid med vad som föreslagits av t.ex. UHÄ. Denna nedläggning skulle inte bara ha drabbat utbildningen mycket hårt utan också den framgångsrika kliniska forskningen. Motsvarande neddragning av utbildningen vid Karolinska institutet i Stockholm skulle, såsom utbildningen var förlagd, inte ha denna effekt. Alltså borde neddragningen, om rationella skäl fick råda, göras i Stockholm. Till detta kom att Stockholm var starkt favoriserat vad gällde antalet platser i läkarutbildningen. Om regeringsförslaget gått igenom skulle Stockholm ensamt ha haft 40 90 av landets utbildningskapacitet på läkarsidan. Därtill kommer den utbildning som på nära håll finns i Uppsala. Detta och en del annat framhöll vi i en centermotion och föreslog att neddragningen skulle ske i Stockholm. I denna fråga har utskottet tagit sitt samlade förnuft till fånga och följer i sitt förslag motionen. Detta är naturligtvis tillfredsställande. Men man frågar sig hur det ursprungliga förslaget över huvud taget kunde komma till. Några sakliga motiv angavs inte i propositionen. Men nu inträffar det att utskottets moderater och socialdemokrater alldeles utan något förslag från vare sig regering eller UHÄ har beslutat sig för att slå till mot tandläkarhögskolan i Malmö i stället. Något argument för detta, utöver att man tror sig kunna spara några miljoner, anför man inte. Stockholm skall naturligtvis bevaras intakt, trots att man där i utgångsläget har 120 platser mot 60 i Malmö. Man kan fråga sig vad södra utbildningsregionen och Malmö har gjort moderater och socialdemokrater för ont. Jag förstår den plåga som pinar moderater och socialdemokrater från regionen. Det kan ju gå an att sluta upp bakom en partiståndpunkt när det finns goda argument för detta, även om det svider i den egna regionen. Men det måste vara dubbelt hårt när de goda argumenten helt lyser med sin frånvaro. Jag skulle vilja fråga moderater och socialdemokrater av vilken anledning hela södra Sverige med en befolkning på över en femtedel av rikets helt skall rensas på all tandläkarutbildning. Varför inte lika gärna Stockholmsregionen, som har en mindre andel av befolkningen och dessutom Uppsala på gångavstånd? Men Stockholm skall, som jag nyss konstaterat, slippa all neddragning. Den slutsats som man kan dra är att när Stockholmsintressen står mot andra intressen i landet, då är det Stockholmsintressena som vinner inom moderata samlingspartiet och socialdemokratin. Det verkar nästan som om det här är en medveten strategi när det gäller den högre utbildningen i den södra högskoleregionen. Den skall bantas, och den skall bantas mer än någon annanstans. Det är nämligen också innebördeni de ännu mera långtgående besparingsförslagen från UHÄ som nu är ute på remiss till högskolor och regionstyrelser, vilket Georg Andersson refererade till i sitt inledningsanförande. Om de förslagen gick igenom skulle det innebära att den södra högskoleregionen med 22 96 av landets befolkning skulle ha endast 15 96 av högskoleplatserna i landet. Som jämförelse kan nämnas att Stockholmsregionen med 1990 av befolkningen skulle ha 27 20 av utbildningsplatserna på högskolesektorn, dvs. på ett mindre befolkningsunderlag skulle man här i Stockholmsregionen ha bortåt dubbelt så stort utbildningsutbud. Av föreslagna besparingar på sektorsanslagen skulle södra utbildningsregionen stå för 36 96. Ingen annan högskoleregion i hela landet drabbas tillnärmelsevis på det sätt som den södra högskoleregionen. Detta är naturligtvis ur södra Sveriges synpunkt en helt oacceptabel ordning. Det är bra att t.o.m. moderater och socialdemokrater i den södra regionen nu börjar inse vikten av att vi slår vakt om högskoleutbildningen där nere hos oss. Det får inte bli på det sättet att det är närheten till UHÄ och utbildningsdepartementet som bestämmer var den högre utbildningen skall lokaliseras. Det är inte så att jag missunnar Stockholm utbildning. Det är självklart att också de som bor här uppe skall ha tillgång till utbildning. Men det måste vara någon rim och reson vad gäller fördelningen till andra delar av landet. Vad så gäller tandläkarutbildningen är det ur allas synpunkter — forskningsoch utbildningspolitiska, regionala och resursmässiga — klart vettigast att behålla utbildningen vid alla fyra högskolorna och fördela neddragningen på samtliga, dvs. högskolorna i Umeå, Stockholm, Göteborg och Malmö. Därmed bibehålls en vid regional spridning och en viktig regional tillgång till en befintlig och välrenommerad kompetens inom forskning och utbildning på området. Samtliga dessa högskolor kommer, som har framgått av den tidigare debatten, även efter nedskärningen av studerandeantalet att vara av normalstorlek vid jämförelser med hur det är utomlands. Det är således inte på det sättet, som Per Unckel försökte påstå, att forskningens och utbildning ens kvalitet på något sätt hotas genom spridningen på fyra högskolor. Om detta synsätt är alla som närmare begrundat frågan överens. Det gäller forskare och studenter, högskoleorgan och regionala myndigheter lika väl som de närmast direkt berördas intresseorganisationer. De enda som på outgrundliga vägar kommit fram till en annan slutsats är moderata och socialdemokratiska utbildningspolitiker, som i sin tur försöker driva sina riksdagsgrupper i deras helhet framför sig. Det har varit ett sorgligt spel, där prestige har fått gå före sakskäl och där man demonstrativt skjutit åt sidan alla välgrundade argument. Nu är det ju inte för sent att slå in på bättringens och förnuftets väg i denna fråga. Det är fortfarande, trots vad som har sagts, min förhoppning att moderater och socialdemokrater skall ta den chans till besinning som ännu finns.

Inga tekniska manövrer i kammaren i sista stund kan dölja detta klara faktum. Därmed ber jag, herr talman, att få instämma i yrkandet om återremiss till utskottet.

Herr talman! För ungefär ett halvår sedan debatterade Lena Hjelm Wallén och jag läkarutbildningen i Malmö. Hon ville slopa den. Vi i folkpartiet ville bevara den. Ett enigt utskott har anslutit sig till folkpartiets krav på en fortsatt läkarutbildning vid Malmö Allmänna sjukhus. Därför behöver jag i dag bara säga att jag är glad över att förnuftet har segrat, åtminstone i denna fråga. Så mycket mera bedrövligt är det att utskottsmajoriteten i den nya förbindelsen mellan socialdemokrater och moderater nu i stället kastat sig över tandläkarhögskolan. När två partier blivit mycket stora kan de tydligen bara på grund av sin röstmajoritet kosta på sig vilka affärer som helst. Det som just nu öppet utspelas inför våra ögon — två s.k. bundsförvanter lurpassar på varandra — är enligt min uppfattning otäckt. Inga sakargument hjälper tydligen, vare sig det gäller högtstående forskning eller god tandvård åt tusentals patienter eller fortsatt arbete åt hundratals människor i en region som redan drabbats mycket hårt. Än värre är det att vi alla vet att ett stort antal ledamöter från de båda partierna ordentligt har satt sig in i frågan och därvid funnit att sakskälen talar för ett bevarande av skolan. Man hart.o.m. talat för ett bevarande. De vågar emellertid inte säga hur de skall rösta. Men vi andra blir glada om ni röstar för en återremiss av ärendet. Om ni däremot röstar bara för vår reservation, resulterar det enbart i att anseendet för riksdagen och riksdagens ledamöter skadas. Därmed blir det till skada också för demokratin. Återigen vädjar jag, i likhet med flera andra, till de socialdemokrater och moderater som inte är övertygade att visa civilkurage. Rösta efter er övertygelse! Mina vänner! Ni skall veta att den enda möjligheten att rädda tandläkarhögskolan är att ni i dag röstar för en återremiss av ärendet. Om alla partier lät sina ledamöter rösta efter eget förstånd, skulle de tjäna på det. Sådana partier som köper och säljer röster, beroende på hur ett annat parti handlar, vet inte vad frihet är. Socialdemokraterna brukar vara beroende av vpk. Nu upplever vi att moderaterna blivit beroende av socialdemokraterna. Socialdemokraterna säger till moderaterna: Om ni låter piskan vina, gör också vi det. Om ni släpper loss några att rösta fritt, gör också vi det. Sedan är det bara att åka till Skåne och säga: Vi ville minsann ha kvar tandläkarhögskolan. Jag menar att detta, rent ut sagt, är olustigt. Det visar att ni inte har någon större respekt för de människor som berörs. Det vore bättre om de partier som talar så mycket om frihet också gav sina partimedlemmar frihet när det gäller att rösta efter egen övertygelse här i riksdagen. Herr talman! En mängd sakargument för ett bevarande av tandläkarhögskolan har presenterats. Jag skall inte trötta kammaren med att upprepa dem. Jag vill emellertid understryka ett argument som ännu inte kommit fram särskilt mycket i debatten. I folkpartiet arbetar vi för jämställdhet mellan kvinnor och män. Vi anser således att jämställdhetsaspekter hör hemma överallt i samhället. Det gäller också forskning och utbildning. För ett år sedan lades ett statligt betänkande fram med titeln Om hälften vore kvinnor. Det är dock ännu så länge bara en önskedröm. Men en sak är säker: så länge hälften av forskarna inte är kvinnor pågår det ett nationalekonomiskt slöseri i Sverige. Vi vet ju att kvinnor generellt sett är precis lika begåvade som män. Kvinnor är således lika lämpade för forskning som män. Dessutom vet vi, tyvärr, att den tradition och de slentrianmässiga värderingar som fortfarande gäller, även inom vetenskapens värld, har medfört att kvinnor inte är forskare i samma utsträckning som män. Men på tandläkarhögskolan i Malmö är andelen kvinnliga forskare mycket större än i annan naturvetenskaplig forskning. 40 90 av de forskningsstuderande är kvinnor, 40 90 av forskare och lärare är kvinnor, och 25 26 av de lärare som har disputerat är kvinnor, vilket är 3—5 gånger så många som i naturvetenskapen totalt. Herr talman! Socialdemokraterna säger ofta att de arbetar för jämställdheten, och Lena Hjelm-Wallén hade f. ö. inte föreslagit att tandläkarhögskolan i Malmö skulle läggas ner. I den proposition om forskning som har presenterats av regeringen framhålls vikten av att få en mera jämlik könsfördelning. Utbildningsministern uttalar själv: ”Målet är inte jämställdhet på männens villkor, utan balans i forskarmiljön och i själva forskningen, så att det kvinnliga perspektivet får påverka både arbetsförhållandena och forskningens innehåll. Detta gäller all forskning, inte bara jämställdhetsforskning. Åtgärder utifrån skall ses som ett stöd för förändringar inifrån, från universitet och högskolor och från forskarna själva.” Detta gäller självfallet hela Sverige. Men om Lena Hjelm-Wallén har uttalat detta, hur kan då hennes egna partivänner komma med ett sådant här förslag? Jag vill vädja envetet till åtminstone alla inom socialdemokratin, som annars brukar tala vackert om jämställdhet, att i dag bevisa i handling att de menar något med det. Det är faktiskt mycket lätt: om ett litet tag, om en timme eller så, räcker det med att rösta för återremiss.

Herr talman! Den nu pågående debatten visar hur svårt det är att från insikten att en utbildning måste minska kraftigt gå vidare till att föreslå var den nedskärningen skall äga rum. De allra flesta är överens om att tandläkar-, läkar-, förskolläraroch fritidspedagogutbildningarna måste minska, men få vill stå för ett beslut som drabbar någon utbildningsort. Självfallet kan man då göra det lätt för sig och minska lika mycket överallt. Det är en frestande lösning — man slipper då den mesta kritiken. Trots att det är så lätt och frestande att smita undan kritiken, tvingas en del av oss att ta på oss kritiken och föreslå minskningar av antalet utbildningsorter för de aktuella utbildningarna. Vi gör det i medvetande om hur svår den vägen är, men samtidigt gör vi det därför att vi tror att detta på längre sikt är en nödvändig väg för att värna om högskolans och utbildningens kvalitet. Det grundläggande skälet för denna nedskärning är givetvis att samhällsresurserna är och kommer att vara begränsade. För det första innebär detta att en utbildning med överkapacitet måste bringas i balans. Vi har inte råd att medvetet utbilda för arbetslöshet. I stället bör andra utbildningar inom högskolan öka, utbildningar där det finns behov av en utökning, t.ex. inom den tekniska sektorn. För det andra måste utbildningsorganisationen göras så rationell och ekonomiskt ändamålsenlig som möjligt. Att behålla alla utbildningsenheter för varje utbildning, trots att utbildningen minskar kraftigt, är inte rationellt. Självfallet kan också mycket små enheter fungera bra — det håller jag med om — men kostnaden per studerande blir större, och detta är merkostnader som vi inte har medel tillgängliga för i dag. I verkligheten innebär detta med de mycket små enheterna inom högskolan som det kommer att bli fråga om att kvaliteten kommer att gröpas ur. Detta är också skälet till att många inom högskolan generellt har uttalat sig för att det i längden blir förödande att minska kostnaderna för högskoleutbildningarna genom att skära litet grand överallt. Jag delar den åsikten, och därför ansluter jag mig också till den slutsats som utbildningsutskottets majoritet har kommit fram till i de nu aktuella betänkandena. Flera talare har kommenterat det förhållandet, att regeringsförslaget har tillkommit genom en snabbare beslutsprocess än vad som gäller för det vanliga budgetarbetet. Nu är ju inte den här regeringen den första som tvingas lägga fram besparingspropositioner, och de som deltagit i arbetet inför sådana propositioner vet att det inte står flera månader till förfogande för utredningsarbete. Självfallet, Jörgen Ullenhag, är den normala beslutsprocessen att föredra, så att man hinner med dialogen ute på fältet, kontakten med de berörda. Men det är alltså inte första gången man tvingas göra på ett annat sätt. Jag vill bara erinra om att en tidigare regering, då Jan-Erik Wikström var ansvarig utbildningsminister, presenterade ett förslag om att arkitektutbildningen i Lund skulle läggas ner. Det uppstod stora svårigheter när man skulle försöka få igenom förslaget i riksdagen — så stora att det till slut inte gick alls, eftersom inget parti ställde upp den gången. Beslut av det här slaget är svåra och tenderar att dra ut till en långdragen process. Många frågar gärna efter ytterligare beslutsunderlag. Självfallet måste besluten grundas på ett gediget underlag. Men dess värre kan ett aldrig så fullständigt beslutsunderlag inte undanröja detta, att man så småningom står i en situation, då man måste fatta beslut. Någon frälsarkrans står knappast att finna — det finns ingenting som fritar oss politiker från vår uppgift att fatta beslut — även obehagliga beslut. Det här är ju en debatt med många hårda ord. Samtidigt kan man emellertid hitta några korn som det går att glädja sig över. Jag är glad att höra lovorden över de aktuella skolornas och utbildningarnas kvalitet och att höra hur väl försedd man är med lokaler, utrustning, personal osv. Det är inte alltid en utbildningsminister får höra sådant. Jag är också själv övertygad om att vi har en tandläkarutbildning av mycket hög kvalitet i Malmö, men också i Umeå, Stockholm och Göteborg. Det finns goda lokaler och modern utrustning såväli Malmö och Göteborg som i Umeå och Stockholm. Var man än drar ner utbildningen, så kommer dessa lokaler och denna fina utrustning att behöva användas på annat sätt. Personal kommer att mista sina arbetsuppgifter och förändringar behöver göras av specialisttandvård och vanlig tandvård på de berörda orterna. Det finns ingen lösning genom vilken man kan undvika dessa problem, sedan man väl bestämt sig för att göra en kraftig minskning av en utbildning. Vi måste självfallet utgå från att samtliga högskoleenheter håller en hög utbildningskvalitet. Jag tror t.ex. inte att utbildningsutskottet har föreslagit att läkarutbildningen skall minskas vid Karolinska institutet därför att kvaliteten där skulle vara sämre än på andra håll. Respekten för kvaliteten på tandläkarutbildningen i Malmö, liksom vid de övriga enheterna, innebär dock enligt min mening inte att vi kan avstå från att dra in en utbildningsenhet för att kraftigt kunna minska antalet platser inom tandläkarutbildningen. Jag är också övertygad om att förskolläraroch fritidspedagogutbildningarna i Uppsala och Borås har utmärkt kvalitet. Jag är t.ex. glad för att vi har centret för barnkunskap i Uppsala. Det är viktigt att frågor om barn skjuts fram inom tvärvetenskaplig forskning, och jag utgår ifrån att detta arbete kan fortsätta även efter det att barnomsorgsutbildningarna i Uppsala lagts ner. För Borås gäller att det är besvärligt för en liten högskola, som den i Borås, att förlora så stor del av sin verksamhet som barnomsorgsutbildningarna utgör. Därför har regeringen också ansträngt sig att förlägga andra utbildningar till Borås för att stärka basen för högskolan. Herr talman! Grundläggande här i dag är ju att det finns en stor majoritet för att minska antalet utbildningsplatser i förskollärarutbildningen, i fritidspedagogutbildningen samt i läkaroch tandläkarutbildningen. Hur minskningen skall ske är vi synnerligen oeniga om. Det är förvisso svåra beslut att fatta. Enligt min mening är utbildningsutskottets linje den mest realistiska, framför allt därför att vi därmed värnar om kvaliteten i utbildningarna i en kärv ekonomisk situation.

Herr talman! Statsrådet började sitt anförande med att säga att det är svårt att gå från insikten att nedskärningar behöver göras till ett beslut om var de kan ske. Jag vet inte om det var något särskilt sant påstående. Lika väl som vi — med undantag av vpk — är eniga om att göra nedskärningar, lika väl har minoriteten föreslagit var de skall göras. Vi svävar inte alls på målet när det gäller att peka ut orter där nedskärningar skall göras, men det råkar vara andra orter än regeringen har föreslagit och andra orter än majoriteten har föreslagit. Sedan säger statsrådet Hjelm-Wallén att det är en svår väg att lägga ned hela utbildningar — och det låter nästan som om det vore en ren dygd av regering och utskottsmajoritet att ha valt den här svåra vägen. Enligt gammal luthersk etik kanske den smala vägen har ett värde i sig. Men nu tror jag egentligen inte att vi behöver ägna oss åt sådant självplågeri. En anledning till att det är en svår väg är just att de negativa konsekvenserna av stora nedläggningar på en ort ofta blir större än om man gör flera mindre nedläggningar. Det är klart att mindre neddragningar på flera orter är oacceptabla, om de leder till att vi får så små utbildningsenheter att de inte kan fungera, men så är det inte i detta fall. Alla utbildningsenheter som blir kvar efter de neddragningar vi har föreslagit är fortfarande klart funktionsdugliga och klart kapabla att hålla en högkvalitativ utbildning och forskning. Därför finns det egentligen inga godtagbara motiv mot att välja den lättare vägen — nämligen att göra mindre nedskärningar på flera håll. — Man skall inte göra självplågeriet till ett självändamål. Vidare sade Lena Hjelm-Wallén att man, oavsett vilket beslutsunderlag man har, till slut kommer till den punkt då man måste fatta beslut. Det är alldeles riktigt. Men har man ett bräckligt beslutsunderlag, är risken naturligtvis mycket större att man kommer till ett dåligt beslut än om man har ett bra beslutsunderlag. Det är därför vi har kritiserat regeringens och majoritetens handläggning av den här frågan. Jag tycker att det sätt på vilket den här frågan har hanterats bevisar med stort eftertryck att man med dåligt beslutsunderlag, ett illa genomtänkt förslag, kommer fram till ett dåligt beslut. Risken är stor att det blir så nu.
Herr talman! Jag upphör aldrig att förvånas över utbildningsministerns glada och förnöjda uppsyn varje gång hon blir överkörd här i riksdagen. Jag har någon gång sagt, att jag beundrar utbildningsministern, som varje gång accepterar att hennes propositioner skjuts sönder och samman. Först föreslår regeringen alltså nedläggning av läkarutbildningen i Malmö och av tandläkarutbildningen i Göteborg. Därefter säger riksdagen: Det blir ingen nedläggning av läkarutbildningen i Malmö. Det blir en minskning i Stockholm i stället. Det blir heller ingen nedläggning av tandläkarutbildningen i Göteborg. Men farligt blir det när moderater och socialdemokrater börjar fumla med samma nedskjutningsbössa. Då kan vad som helst hända. En siktar på Umeå och en på Göteborg, och så drabbas Malmö när det gäller tandläkarutbildningen. Sedan kommer utbildningsministern hit till kammaren och säger: ”Det var ju jättebra det här. Visserligen går det inte alls som jag och regeringen vill, men det är bra i alla fall.” Det fanns väl ändå någon tanke, Lena Hjelm-Wallén, bakom regeringens förslag till nedläggning av läkarutbildningen i Malmö? Fanns det inte någon tanke bakom förslaget att lägga ned tandläkarutbildningen i Göteborg? Jag tänker då på sakliga skäl. Har dessa nu försvunnit på vägen? Varför har utbildningsministern ändrat uppfattning? Har utbildningsministern möjligen på denna punkt tagit intryck av vad UHÄ har sagt? Då tycker jag att utbildningsministern också skall ta intryck av vad en enig UHÄ-styrelse har sagt om barnomsorgsutbildningen i Uppsala. Vice ordföranden i Kommunförbundet, Lars Eric Ericsson, skrev i en artikel i Aftonbladet häromdagen: ”Nej, förslaget att lägga ned barnomsorgsutbildningen är både intellektuellt och forskningspolitiskt undermåligt! Därför har dess förespråkare haft en omöjlig uppgift, när det gällt att försvara nedläggningen. Utbildningsutskottets ordförande, den snälle och hederlige Georg Andersson , verkar mest känna olust. Och utbildningsministern själv, Lena Hjelm-Wallén , vill uppenbarligen helst tala om andra saker.” Nu skall utbildningsministern få chansen att tala om just denna sak. UHÄ har skrivit i sitt remissvar: ”Vid universitetet i Uppsala har man under senare år ägnat sig åt en intressant kunskapsutveckling avseende barnomsorgsutbildningarna. Slutsatsen av ett utförligt resonemang som bygger på saklig grund är att en nedläggning av nämnda utbildningar i Uppsala skulle få allvarliga konsekvenser för barnomsorgsutbildningarna även vid andra högskolor.” Detta skriver en enhällig UHÄ-styrelse efter ett enhälligt beslut i planeringsberedningen. Vill Lena Hjelm-Wallén tala om om de har fel eller rätt i vad de säger?